Fru talman! När det gällde mina frågor gav Ingvar Carlsson delvis ett klargörande och bra svar. I sitt första anförande försökte han skapa intrycket att en sammanhållen forskningspolitik, en samlad forskningsproposition, långsiktighet osv. var något nytt som socialdemokraterna nu hade hittat på. Men sedan vidgick Ingvar Carlsson ändå att också den forskningsproposition som vi behandlade här i riksdagen 1982 innebar ett samlat grepp och innehöll en långsiktig syn på forskningspolitiken. Det är bra att det blev sagt. När det gäller de fleråriga medelsramar som jag sade fanns med i propositionen vidhåller jag faktiskt, Ingvar Carlsson, att sådana föreslogs. Låt mig läsa innantill två meningar ur 1982 års forskningspolitiska proposition: ”I propositionen förordas vidare att fleråriga medelsramar införs för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Planeringsramarna skall avse två år utöver aktuellt budgetår. ” Detta fanns alltså med redan 1982, Ingvar Carlsson. Ingvar Carlsson undvek att svara mera direkt på mina konkreta frågor, och det vore bra om han återkom och gav mera konkreta svar. Man kan nämligen inte se politiken en månad för sig och politiken nästa månad för sig. Det är rimligt att man i denna debatt tar fram de illa genomtänkta förslag om nedläggning av forskning och utbildning av hög kvalitet som socialdemokraterna här i riksdagen drev igenom för bara någon månad sedan. Hur ser Ingvar Carlsson på nedläggningen av den viktiga odontologiska forskning som bedrivs i Malmö i dag? Tycker Ingvar Carlsson att det är bra att den forskningen läggs ned? Eller håller Ingvar Carlsson med regeringen, som i stället ville lägga ned den forskningen i Göteborg? Ge ett klart svar på den frågan, Ingvar Carlsson! Det är många som väntar på det. Till sist: Vi hade en debatt i förra veckan om regionstyrelsernas roll, och jag ställde en fråga till den socialdemokratiske talesmannen, om man inte kunde tänka sig att resonera om en avveckling av regionstyrelserna. Hur mycket forskning och utbildning av god kvalitet är ni beredda att lägga ned innan ni ens för ett resonemang om nedläggning av regionstyrelserna? Bengt Wiklund stängde då inte dörren, utan förklarade sig beredd att resonera, mot denna svåra ekonomiska bakgrund, om en avveckling av de regionala byråkratierna. Har Ingvar Carlsson samma uppfattning?

Fru talman! Det skall skapas klara regler, säger Ingvar Carlsson, när det gäller anslag till forskning över sektorsorgan, och de svåraste problemen kan man nog finna när det gäller den privatfinansierade forskningen. Jag delar Ingvar Carlssons uppfattning, och jag ser fram mot att få ta del av klarare regler på detta område. Här hoppar de upp och ner i talarstolen och talar om att de träffar massor av folk på högskolan. Jag träffar inte så mycket sådant folk, utan jag träffar mest vanliga människor. De tycker att de har väldigt litet inflytande på och överblick över forskningsvärlden — den är främmande för dem. Det är bl.a. i samband med detta som vi har sagt att det är viktigt att bryta den sociala snedrekryteringen när det gäller forskningsvärlden.

Fru talman! Jag har inte så mycket att tillägga efter de senaste inläggen. Per Unckels inlägg tycker jag fortfarande är litet av en ynkedom. Han går här i kammaren i dag, efter drygt ett och ett halvt års socialdemokratiskt regerande, till våldsamt angrepp mot den väldiga administrationen och byråkratin vid universiteten. Min enkla motfråga blir då: Vad gjorde de borgerliga regeringarna under de sex åren för att motverka denna byråkratisering? Det är ändå ett faktum att det är nu som det sker någonting, det är nu som praktiska åtgärder vidtas för att komma åt den byråkrati som jag självfallet också tycker att man skall försöka bekämpa och hålla tillbaka. Men jag har ett något mer modest tonfall, som kanske uppskattas vid universiteten. Regeringen gör saker, som man ute på universiteten också uppfattar som positiva. Ni gjorde mycket litet under sex år, men i opposition skriker ni väldigt mycket. Detta imponerar inte vare sig i denna kammare eller, ännu mindre, ute på universiteten. Sedan tvingas jag konstatera att Unckel nu ännu mera avslöjade att han inte satt sig in i frågan om sektorsorgan. De har i viss utsträckning en blandning av forskningsoch utredningsuppgifter. Vad universiteten är rädda för är att de skall få den oklarheten i sin verksamhet, om man lägger ned sektorsorganen; det är ju faktiskt det ni säger — att man skall lägga ned verksamheten. Då konstaterar jag att den utvecklingen vill man på universiteten inte ha. Däremot vill man gärna ha en del av de resurser som finns i sektorsorganen. Dåligt skulle man företräda sin uppfattning om man inte ville det. Menii stället för ett misstänksamt bevakande av varandra håller man nu på att få i gång en konstruktiv debatt mellan sektorsorgan och universitet. Låt oss inte förstöra den! Unckels uppläggning skulle definitivt förstöra den. Om jag skall ta Pär Granstedt på orden vill centern inte längre tillämpa sektorsprincipen på energipolitikens område. Jag noterar då det med stort intresse. Jag tror att många utanför det här huset blir förvånade när ni säger att ni vill ge upp sektorsprincipen då det gäller energiforskningen. Det är en intressant upplysning. Till Ullenhag vill jag säga: Ja, det är riktigt att ni i propositionen talade vackert om fleråriga forskningsramar även inom utbildningsdepartementets område. Skillnaden är att vi genomför sådana ramar, och det är för universiteten det helt avgörande. När man kommer i det läget att man efter en expansionsperiod måste skära ned utbildning, beroende på att vi har tillräckligt många läkare, tandläkare, etc, innebär det givetvis alltid att inleda en smärtsam process. Om Ullenhag i stället för att tala om var vi inte skall skära ned talar om var vi skall göra det, får vi kanske en mer balanserad debatt. Nedskärningar kommer alltid att möta lokala protester, och de slår sedan i sak mer eller mindre olyckligt. Det är riksdagens och regeringens uppgift att i sådana sammahang försöka finna den minst dåliga lösningen. Till sist, fru talman, några ord till Björn Samuelson. Det var en viktig fråga han tog upp när han talade om avståndet mellan forskningen och forskarna och de vanliga människorna. Det finns ingen enkel lösning på det problemet. Men det jag tycker är glädjande i dag är att man hos forskarna möter en så fantastisk vilja att delta i den offentliga debatten, att på ett relativt enkelt sätt förklara vad man håller på med. Jag tror att den väg vi skall gå är att försöka få till stånd en debatt, en dialog, mellan människorna och forskarna, även när det gäller ganska komplicerade ämnen. Jag upplever det som oerhört positivt att det intresset nu finns hos forskarna, och jag tror att det finns hos människorna. Då bör den vägen vara framkomlig.

Nr 166 Fru talman! Statsrådet Carlsson förefaller göra gällande att den admini Torsdägen den strativa m.m. belastning vid universiteten som jag tidigare diskuterade efter 7 juni FA ett citat av Walter Korpi på något sätt skulle komma att upplösas till följd av de beslut riksdagen står i begrepp att fatta med anledning av forskningspropositionen. Men så är det ju inte! Strukturen på den grundläggande högre utbildningen får konsekvenser som undergräver möjligheterna att genomföra kvalitativt sett högtstående forskning. Denna struktur gör regeringen inte någonting för att förändra. Detta är min kritik. Vad Walter Korpi och vi moderater säger, vad folkpartiet säger, och vad en förkrossande majoritet av universitetens människor säger — nämligen att med en sådan grundläggande struktur på den högre utbildningen kan forskningen inte fungera — viftar regeringen bort som irrelevanta ståndpunkter. Vad som sker är platt ingenting. Vad gjorde vi då under våra sex år i regeringsställning? Vi slogs, Ingvar Carlsson, med näbbar och klor gentemot den högskolereform ni drev igenom i riksdagen 1975. Vi lyckades inte vinna politisk majoritet för vår uppfattning, men bland verksamhetens företrädare är majoriteten kompakt för att ge denna universitetsreform på båten. När det gäller sektorsforskningen, fru talman, anför Ingvar Carlsson som sitt främsta argument att jag uppenbarligen inte vet vad sektorsforskningen är. Ett motsvarande argument gentemot Ingvar Carlsson är att Ingvar Carlsson över huvud taget inte har läst vad som står i vår motion. De utredningsuppgifter som jag är väl medveten om att många sektorsorgan har fått sig ålagda skall det självfallet finnas utrymme för också i framtiden. Problemet med den nuvarande sektorsorganisationen är emellertid att den blandar utredningsuppgifter med kvalificerat vetenskapligt forskningsarbete. Vi menar att utredningsuppgifterna skall skötas närmare det politiska beslutsfattandet än vad sektorsorganen i dag står. Dagens sektorsforskning står alltså såväl för nära som för långt ifrån de centrala politiska instanserna. Den står för nära i så måtto att åtskilligt av den forskning dessa instanser initierar riskerar, som jag tidigare sade, att påverkas av modebetonade eller irrelevanta politiska värderingar. Den är för avlägsen, däremot, för att kunna tillgodose de centrala politiska beslutsinstansernas behov av att i preciserade former få ett bättre beslutsunderlag eller att få konsekvenserna av genomförda åtgärder vetenskapligt utvärderade. Vårt förslag löser detta dilemma, samtidigt som det till universiteten återför de resurser universiteten behöver för att utveckla de kreativa miljöer som bra forskning under alla omständigheter är beroende av.

Fru talman! Ingvar Carlsson började sitt anförande nyss med att säga att han inte hade mycket att tillägga. Det blev i och för sig en hel del trots allt, men bland det han hade att tillägga fanns inte något svar på den fråga som jag har ställt två gånger, och som också Björn Samuelson har ställt en gång, 37 nämligen: Är regeringen beredd att göra någonting för att förstärka forskningsmöjligheterna vid de mindre högskolorna, när man nu har avvisat det förslag som UHÄ har framlagt? När jag nu upprepar denna fråga för tredje gången kan vi kanske få ett svar på den i alla fall. Det blev tydligen ett litet uppvaknande för Ingvar Carlsson när det gäller vår inställning till sektorsforskningen. Han frågade mig om vi var beredda att avveckla sektorsforskningen på energiområdet. Vi kan mycket väl tänka oss att vi så småningom skall föra över energiforskningen till exempelvis ett naturvetenskapligt eller tekniskt forskningsråd. Däremot har vi avvisat tanken på att lägga ner energiforskningsnämnden och föra över dess arbetsuppgifter på ett annat sektorsorgan, nämligen energiverket. Det tror vi skulle vara förödande för en långsiktigt motiverad forskning på energiområdet. Vi har också gått emot regeringens försök att strypa resurserna för energiforskningsprogrammet utan att föra över ansvaret för uppgifter på energiforskningens område till andra forskningsorgan. Det är alltså inte så det skall gå till. Vad det handlar om är att så småningom föra över forskningsresurser och forskningsansvar från ett sektorsorgan till ett forskningsråd. En sådan operation skulle vi kunna vara beredda att medverka till. Sedan tycker jag att det är anmärkningsvärt att Ingvar Carlsson i sitt inlägg inte ansåg sig ha tid att gå in på problemet med den grundläggande utbildningens roll för forskningen. Även om vi inte är lika frestade som väl framför allt moderaterna att gå tillbaka till något slags för-PUKAS-situation när det gäller högskoleutbildningen, så är det alltså helt klart att vi måste ta till ordentliga åtgärder för att förstärka högskoleutbildningen i olika avseenden, om vi vill få en högkvalitativ forskning i framtiden. Som jag framhöll i mitt inledningsanförande går det inte i längden att sätta tumskruvarna på högskoleutbildningen och sedan tro att vi i stället kan prioritera forskningen. Det här problemet tycker jag att jag saknar kommentarer från Ingvar Carlsson omkring. Det är faktiskt väldigt viktigt, liksom naturligtvis en diskussion om framtidsområden för forskningen, en fråga som vi har försökt aktualisera i vår motion och i våra reservationer.

Fru talman! Det hände massor av saker på den högre utbildningens och forskningens område under de sex borgerliga regeringsåren, Ingvar Carlsson. Jag är fullkomligt övertygad om att det finns aktiva forskare, lärare och studerande som kan berätta för Ingvar Carlsson om vad som hände. Jag skall ta ett par exempel. Vi permanentade systemet med adjungerade professurer och kontaktforskare. Vi satsade mycket pengar i en ekonomiskt besvärlig tid. Vi inte bara kupade handen över forskningen, utan vi satsade mycket nya pengar. Det växte fram ett stort antal tjänster. Vi gav möjligheter för universitetslektorerna att ägna sig åt forskning, av kvalitetsskäl. Vi avskaffade äktamakeprövningen i studiemedelssystemet, vilket gav många kvinnor chansen att studera och har gett många kvinnor chansen att ägna sig åt forskning. Socialdemokraternas svar på den propån var att föreslå att man skulle återinföra äktamakeprövningen. Det var socialdemokraternas bidrag till jämställdheten. Tack och lov fick utbildningsministern bakläxa i riksdagen, så det blev inte den förändringen. Men det är viktigt också ur forskningssynvinkel, Ingvar Carlsson. Jag skulle kunna göra en lång lista, och jag är övertygad om att Ingvar Carlsson väl känner till detta, även om det ibland inte passar att tala om allt som skedde på forskningens område. När det gäller de fleråriga medelsramarna hänvisar jag till s. 92 i den förra forskningspolitiska propositionen, som jag är övertygad om att Ingvar Carlsson har läst. Där säger föredraganden att fleråriga medelsramar skall införas, och han tillägger att han avser att återkomma i nästa forskningspolitiska proposition med konkreta förslag. Det hade inte socialdemokraterna någon invändning mot vid utskottsbehandlingen. Ingvar Carlsson gör exakt det som Jan-Erik Wikström fick igenom här i riksdagen och fullföljer alltså på den punkten ett viktigt initiativ. Ingvar Carlsson undviker på nytt frågan om han tycker att det är bra att lägga ner odontologisk forskning av hög internationell klass i Malmö. Han svarar inte på om han tycker att det är bäst att lägga ned i Malmö eller i Göteborg, men han frågar: Vilka är alternativen? Var skall vi skära ner? Vårt alternativ, Ingvar Carlsson, är exakt UHÄ:s alternativ, som innebär exakt lika stora nedskärningar i antal platser räknat. Det innebär en halvering i Göteborg och en halvering av antalet platser på barnomsorgsutbildningen i Uppsala. Men skillnaden mellan UHÄ:s och vårt alternativ å ena sidan och socialdemokraternas å den andra är ju att man, om man hade följt vårt förslag, hade undvikit att slå ut hela utbildningen och en hel forskningsverksamhet. Det vill vi inte göra, av kvalitetsskäl. Är det bra, Ingvar Carlsson, att man nu slår ut den odontologiska forskningen i Malmö? Ge ett svar på den frågan. Våra alternativa förslag gav lika mycket i spareffekt men var av kvalitetsskäl betydligt bättre. Jag tycker att ni borde ha lyssnat på högskolans eget folk när det gäller nedläggningarna. Det gör Ingvar Carlsson och fullföljer en gammal god tradition från den tid när utbildningsministern var liberal, det skall jag hålla Ingvar Carlsson räkning för. Men tala om för utbildningsdepartementet att det är viktigt att förankra också andra förslag som innebär nedläggning av forskning av hög kvalitet.

Fru talman! På min fråga om rekryteringen till forskarvärlden, i vad avser det sociala mönstret, svarar Ingvar Carlsson att forskarna och professorerna nu har börjat på att föra en debatt bland allmänheten. De har liksom stigit ner från sina piedestaler. Det var på tiden det! Men måste det nu inte sägas, statsrådet Carlsson, att det är ett värde i sig att ta till vara den kunskap som yrkeserfarenhet innebär? Det anser vi från vpk:s sida. Därför skriver vi i vårt särskilda yttrande om detta. Vi anser att man genom ett stipendiesystem borde öppna möjligheter för yrkesverksamma arbetare och lägre tjänstemän att skaffa sig en grundutbildning och kunna rekryteras till forskarutbildning och forskartjänster. Delar statsrådet den uppfattningen med mig att vi måste göra någonting åt detta system? Avser statsrådet att komma med förslag i denna fråga? Det går att svara ja eller nej, så att vi inte behöver förlänga debatten särskilt mycket. När det gäller rekrytering spelar också de mindre högskolorna en viktig roll med den närrekrytering som kännetecknar dem. Ta nu tillfället i akt, statsrådet, och ge oss en bild av hur ni uppfattar forskningsoch utvecklingsarbetets möjlighet vid de mindre högskolorna. Jag skall inte ta det som något löfte eller som något statiskt, men det vore intressant att få en arbetsbild även från er sida.

Fru talman! Per Unckel sade på ett ställe i sitt anförande att det inte var lönt att ens diskutera forskning när enligt hans mening gymnasieskola och grundläggande högskoleutbildning var så dåliga. Jag förstår inte varför han inte följde sin rekommendation och lät bli att tala — då hade vi sluppit 20 minuters prat här. Den forskningspolitiska proposition vi nu behandlar har för utbildningsutskottets del föranlett 27 motioner med 107 yrkanden. Dessutom har under den allmänna motionstiden väckts 26 motioner med 31 yrkanden som utskottet har behandlat i anslutning till denna proposition. Det blir alltså sammanlagt 53 motioner med 138 yrkanden. Det skulle naturligtvis i och för sig, fru talman, vara fullt möjligt för mig att utförligt behandla alla dessa yrkanden. Men eftersom riksdagen — enligt min mening dumt nog — redan beslutat att denna sessions arbete skall slutföras före pingst, får jag bli mycket översiktligare än jag hade tänkt. Det gör att jag över huvud taget inte ens nämner flertalet motionsyrkanden och reservationer. Inte heller hinner jag ta upp allt vad de föregående talarna har sagt här. Tiden skulle annars överskridas alltför mycket. Av de anföranden som hållits framgår naturligtvis att utskottet inte är enigt. Till betänkandet har fogats 52 reservationer, varav fem är s.k. betingade medelsanvisningsreservationer. Reservationsbilden är annars den att endast två reservationer samlat tre partier, m-c-fp. Fyra är tvåpartireservationer, varav tre är m-fp och en c-fp. Resten, dvs. 46, är enpartireservationer där c och m står för de flesta, nämligen 16 resp. 14, medan vpk och fp har nio resp. sju. Jag vet inte om sådana här kvantitativa sammanställningar säger så mycket. Som vanligt krävs naturligtvis någon form av kvalitativ analys för att siffrorna skall bli riktigt intressanta. Men helt utan intresse är det väl ändå inte. Man kan snabbt konstatera att det inte finns någon över hela linjen samlad opposition mot propositionen. Vpk har ett helt eget reservationsmönster. Inte heller bland de tre borgerliga partierna finns i mer än två fall ett samlat alternativ. — Det gäller införande av examensbenämningen fil. kand., som vi hört här, och det gäller att få en samlad basresurs till institutionerna. Av dessa två kan det egentligen endast vara den senare som har verkligt central betydelse i sammanhanget, och jag återkommer litet senare i anförandet till den frågan. Efter denna kvantitativa inledning och överblick tänkte jag ta upp vissa frågeställningar. I valet av dem har jag inte utgått ifrån hur pass kontroversiella de är, utan den betydelse jag tillmäter dem för forskningen. Inte heller här har jag möjlighet att ta upp allt jag själv tycker är viktigt. Det hinner jag inte med av tidsskäl. Om jag börjar med vad man kan kalla forskningens inriktning med avseende på ämnesområden kan jag konstatera att detta redan varit föremål för en del replikskiften här tidigare. Jag vill bara konstatera att i 1982 års forskningsbetänkande blev det en bred enighet omkring propositionens prioriteringar på de åtta huvudområdena. Det tycker jag var glädjande. Denna enighet har bestått, vilket är värdefullt. Det visar att det finns en stabil majoritet bakom tanken att inte alltför ofta kasta om och ändra prioriteringar ien så långsiktig företeelse som forskning ändå är. Enigheten har naturligtvis underlättats av, det skall sägas, att det är så pass många områden som är prioriterade och att dessa i sin tur är så breda. Detta säger jag inte som kritik, utan jag tycker att det är klokt att just i det här sammanhanget inte vara för specifik och detaljerad utan ange inriktningar och tyngdpunkter i stort. Det finns en del motionsyrkanden, som jag inte tänker gå in på, vilka utskottet i det här avseendet har funnit alltför specificerade och därför avstyrkt. Jag skall så gå över till att kommentera forskningsresursernas fördelning på dimensionen grundforskning-tillämpad forskning. Här är däremot, som framgår av reservationerna och inläggen tidigare i dag, enigheten inte så stor som i fråga om det förra avseendet. Ser man närmare på reservationerna under denna punkt finner man emellertid att c-fp-reservationens förslag och utskottsmajoritetens förslag inte ligger så långt från varandra. Skillnaden ligger närmast i att centern och folkpartiet vill ha en plan för att föra över forskningsresurser och ansvar från sektorsorganen till högskolan och forskningsråden, medan utskottsmajoriteten inte nu vill binda sig för en särskild plan utan låta resultaten av överläggningarna med sektorsorganen bli utgångspunkt för förslag i nästa forskningspolitiska proposition. Det är emellertid möjligt att de aviserade överläggningarna med vissa sektorsorgan kan leda fram till förslag tidigare. Då är inte vi från vår sida främmande för tanken att pröva vissa ting tidigare än i nästa forskningspolitiska proposition. Jag tycker därför att det inte finns någon anledning att i större utsträckning ta upp en diskussion med centern och folkpartiet. Däremot är skillnaden mellan oss och moderaterna avsevärt större. Därför finner jag det motiverat att ta litet längre tid på mig för att belysa denna skillnad. Moderaterna föreslår att åtta sektorsforskningsadministrationer skall avvecklas och att möjligheten att avveckla flera sådana skall prövas. Per Unckel förstärkte detta i sitt inlägg. Han sade att merparten av sektorsorganen skall avvecklas. Per Unckel menar naturligtvis inte sektorsorganen utan, hoppas jag, sektorsforskningsadministrationer. Det var alltså en förstärkning i uttryckssättet, som jag noterade. Jag utgår från att moderaterna verkligen vill värna om grundforskningen. Gör man verkligen det genom ett förslag av den art som moderaterna lagt fram? Jag för min del tror inte det. I stället kommer man i harnesk mot hela sektorssidan genom detta ganska bryska förfarande. Att då få ett stort antal sektorsorgan som motståndare kan inte underlätta den balansförskjutning till grundforskningens fördel som jag tror att de allra flesta egentligen är överens om. Då kan man fråga sig: Hur kan man åstadkomma denna balansförskjutning? Detta har varit föremål för debatt innan jag kom upp i talarstolen. Från utskottsmajoritetens sida pekar vi på tre vägar. Man kan höja anslagen till högskolor och forskningsråd. Man kan också tänka sig att minska vissa sektorsorgans anslag. Sedan kan man tänka sig att lägga en större tonvikt på långsiktigt kunskapsuppbyggande inom vissa sektorsorgan. Självfallet kan man och bör man kombinera de här metoderna. Särskilt tror jag det är en klok framgångslinje att kombinera direkta anslagsökningar till högskolor och forskningsråd med omdisponeringar av sektorsorganens resurser till förmån för mer långsiktigt kunskapsuppbyggande. Det sistnämnda är egentligen ingenting nytt eller utopiskt. Ett flertal sektorsorgan är ju i färd med att göra sådana omorienteringar. Syftet med regeringens överläggningar med sektorsorganen i denna fråga är, som Ingvar Carlsson nämnde, att något öka takten i processen och att få genomslag över ett bredare fält. Men här kan man inte, som moderaterna tycks tro, gå fram schablonmässigt. Förhållandena är ju alldeles för skiftande inom denna breda verksamhet. Därför måste givetvis avvägningen kortsiktigt-långsiktigt vara olika från sektor till sektor och inte minst olika vid olika tidpunkter inom en sektor. Man bör inte heller gå fram för bryskt. Här gäller det att vidmakthålla eller att få till stånd ett förtroendefullt samarbete mellan sektorsorganen och högskola/forskningsråd. Sverige är ett så pass litet land och är inte så rikt att man har råd med helt dubblerade uppsättningar av forskningsorganisationer vid sidan av varandra, dvs. en sektorsdel och en högskole forskningsråd måste ju samarbeta och samverka i större utsträckning. Klimatet för en sådan samverkan raseras om man, som moderaterna nu gör, bara dekreterar att nu skall forskningsadministrationen bort från sektorsorganen. Jag utgår från att moderaterna inte avsåg att hela sektorsorganen i fråga skall bort. De finns ju kvar. Då frågar man sig hur det blir med samarbetet. Man måste, förhoppningsvis, även i fortsättningen kunna beställa forskning och basera sitt handlande till en del på forskning. Det är allmänt omvittnat att t.ex. naturvårdsverket åtnjuter ett mycket gott anseende hos forskarna i högskolan för sina insatser. Liknande kan faktiskt sägas om några andra sektorsorgan, även om moderaterna kanske har svårt att tro det. I någon mening tycks emellertid moderaterna inse att sektorsorganen behöver forskning som underlag för beslut. Det tycker jag är glädjande. Därför säger man att myndigheter och regeringskansliet skall tillförsäkras möjligheter att för konkreta”och planerade offentliga beslut få forsknings — Nr 166 uppgifter utförda. Senare säger moderaterna i sin reservation att i en av dem föreslagen översyn av sektorsforskningen skall man överväga hur kompetensen att beställa forskning skall utvecklas inom myndigheterna. Först vill man avveckla myndigheternas hela forskningsadministration. Sedan vill man i Forskningsoch utstället bygga upp en kompetens för forskningsbeställning. Det verkar på mig vecklingsverksamatt vara ett bakvänt tillvägagångssätt. Jag betvivlar f. ö. att man kan behålla het kompetens värd namnet bara för att vara parat att beställa forskning om man inte själv sysslar med forskning. Jag undrar om moderaterna har tänkt igenom detta särskilt väl. Problemet med balansen mellan grundforskning och sektorsforskning diskuterar moderaterna fram i sin reservation 19 i termer av politisk styrning eller inte. Moderaterna säger att den väsentliga avsikten bakom deras förslag till att avveckla sektorsforskningens administration är att minska möjligheten till ”omedelbar politisk direktivgivning”. Det är omöjligt att mot bakgrund av bara denna reservationstext avgöra hur stora skillnaderna mellan moderaterna och utskottsmajoriteten är. Moderaterna medger litet längre fram i sin reservation 19 att även myndigheter och regeringskansli måste ha möjlighet att få forskningsuppgifter utförda som underlag för beslut. Om moderaterna vill, som jag tyckte mig märka litet av i Per Unckels anförande, göra sin reservation till någon stor principiell skiljelinje är det befogat att de mera utvecklar vad de menar med ”omedelbar politisk direktivgivning”. Självfallet behöver vi allt från obunden grundforskning med teoribildning och metodutveckling till ganska handfast beställningsforskning. Ibland glömmer man bort att det är fråga om en skala. Man resonerar gärna i dikotomier, alltså i svart och vitt. Antingen är det grundforskning med allt vad som den tillhör eller något slags väldigt bestämt inriktad tillämpad forskning. Men verkligheten är en helt annan. Det är fråga om en glidande skala från det vi kan kalla grundforskning till en mycket bestämd och handfast beställningsforskning. Detta kommer ofta bort i resonemangen på denna punkt. Sedan vill jag gärna ge en kommentar till det Pär Granstedt talade om i en passus i sitt anförande. Pär Granstedt efterlyste någonting vad han kallar för samlat grepp och raka linjer. Ja, det här med raka linjer låter ju bra. Jag erinrar mig min gamla matematiklärare som gav den kända definitionen av vad en rät linje var: någonting i luften fritt svävande rakt intet. I motsats till detta var definitionen på en yta: någonting i luften fritt svävande platt intet. Vad är då raka linjer i det här sammanhanget? Det är ju så att verkligheten är mycket komplicerad. Därför är det kanske fel, Pär Granstedt, att köra med raka linjer här. Linjerna skall kanske vara krokiga. Det är litet överraskande att Pär Granstedt intar den positionen att han vill köra med raka linjer i det här sammanhanget. Jag vill betona den skala av forskning som behövs över hela fältet. Om man försöker tillägna sig den tanken tror jag det skulle kunna föras en mera nyanserad diskussion om detta. 43 Sedan blir det naturligtvis en politisk bedömningsfråga var längs den här skalan man vid olika tidpunkter skall lägga tonvikten när det gäller resursfördelningen. Ytterst blir det en politisk fråga i den meningen att det är en anslagsfråga. Var man lägger tonvikten kan variera vid olika tidpunkter. Jag får t.v. nöja mig med detta i fråga om avvägningen mellan sektorsforskning och grundforskning. Ett tredje avvägningsproblem inom forskningen gäller avvägningen mellan teknik och naturvetenskap å den ena sidan och humaniora och samhällsvetenskap å den andra. Här föreligger en stor samstämmighet så långt, att man är överens om att det inte går att satsa enbart på teknik och naturvetenskap, utan att man också måste satsa på humaniora och samhällsvetenskap, bl.a. därför att humaniora och samhällsvetenskap precis som de andra områdena har ett egenvärde. Vari detta består behöver jag inte utveckla här, eftersom det har gjorts tidigare och eftersom jag tror att de flesta känner till det. Satsningar på humaniora och samhällsvetenskap behöver emellertid också göras som en följd av den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen och dess inverkan på samhället och individen. Någon av de borgerliga talesmännen — jag tror det var Per Unckel — menade att man degraderade humaniora och samhällsvetenskap, eftersom man enbart betonade deras betydelse som hjälpmedel att belysa teknikens och naturvetenskapens inverkan på samhället. Det bör noteras att humaniora och samhällsvetenskap inte premieras bara för detta, utan att också deras egenvärde har betonats. Jag tycker att man förenklar det hela när man bortser från den betoning som har gjorts på den här punkten från vårt håll. Beträffande de konkreta anslagssummorna är meningarna delade. Här föreligger fyra konkreta förslag. Buden känner vi till: 30 miljoner från m, 15 från fp och 10 från vpk. Det är egentligen bara centern som inte har gjort någon påplussning. Centern har uppenbarligen redan gjort sig av med sina pengar på annat håll, till vilket de f.ö. tagit litet av medlen från de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Centern gör det lätt för sig och ber redan nu regeringen om hjälp att på tilläggsbudget för 1984/85 lägga fram förslag om ett ökat stöd till de humanistiska ämnena. Klädsamt nog antyder centern inte någon summa. Om jag bortser från centern i detta sammanhang, vill jag inte ironisera över de olika buden. I den förra forskningspolitiska propositionen — det har erinrats om den tidigare, och det kan vara intressant att erinra om den igen — var rollerna desamma. Oppositionen hade även då mer pengar till humaniora och samhällsvetenskap än regeringen. Det var bara andra partipolitiska etiketter på regeringen och delvis andra på oppositionen. Jag tycker därför att man på ömse håll skall vara litet försiktig när man utnämner ”riddare” och utmålar någon som ”raserare” i sammanhanget. Det kan möjligen också sägas att relationerna mellan humaniora och samhällsvetenskap på den ena sidan och teknik och naturvetenskap på den andra inte är sämre i den här propositionen än i den förra. Det är kanske snarast tvärtom. Jag skall inte överdriva betydelsen av det, men jag tycker att detta tyder på att propositionen kanske inte är så usel som somliga har beskrivit den när det gäller fördelningen mellan de två forskningsgrenarna. Nr 166 Jag vill gärna säga att det är önskvärt med ökade satsningar på humanistisk Torsdagen den och samhällsvetenskaplig forskning. Utskottets formulering i första stycket = 3 juni 1984 på s. 52 i betänkandet är ett uttryck för det. Att också dessa grenar uppmärksammas av regeringen visar t.ex. att nästa forskningsberedning Forskningsoch utskall syssla med ett samhällsvetenskapligt ämne, statskunskap. Helt bortvecklingsverksamglömda är de här grenarna alltså inte. het Utskottet pekar dessutom på att den allmänna volymoch kompetenshöjningen inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området fortfarande hör till det som skall prioriteras. Vidare sägs att forskningen skall tas i anspråk för att belysa konsekvenserna av satsningen på teknisk utveckling. Även här kommer således humaniora och samhällsvetenskap in i bilden, och man kan därför inte säga att de på något sätt är bortglömda. En fjärde frågeställning som jag vill ta upp, fru talman, gäller var högskoleforskning skall utföras eller — annorlunda uttryckt — hur spridd den skall vara till olika högskoleorter. Det råder betydande enighet om att forskning som använder s.k. tung utrustning och som därmed är kostnadskrävande alltfort måste vara koncentrerad till de högskolor som nu har fasta forskningsresurser. Skälen är så uppenbara att jag knappast behöver utveckla dem närmare. Även beträffande en rad småämnen, särskilt inom humanistisk fakultet, gäller i huvudsak samma förhållande: forskningsresurserna måste koncentreras till ett fåtal högskolor. Här kan inte ens alla de större, forskande högskolorna komma i fråga med en total uppsättning. Också att koncentration sker till några av dem torde vara i stort sett oomstritt. Däremot råder det delade meningar om lokaliseringen av övrig forskning, där dessa restriktioner inte är tillämpliga. Det är främst UHÄ:s förslag om att främja forskningsprojekt vid de mindre högskolorna och regeringens förslag om 1,5 miljoner till de mindre högskolorna för viss kontaktverksamhet som . har gjort att diskussionerna har tagits upp. Motioner har här väckts från tre partier, men de går — som vi tidigare har hört — åt olika håll. Moderaterna vill avslå regeringens förslag om 1,5 milj.kr. till kontaktverksamhet. Centern vill anslå ytterligare 5 miljoner för forskningsprojekt enligt UHÄ:s förslag. Vpk, som inte har några pengar för det här, ber att regeringen skall lösa frågan genom att anslå 5 milj.kr. på tilläggsbudget. Låt mig med anledning av dessa motionsyrkanden säga följande: Jag tycker det är viktigt att inte sprida forskningsresurserna till alltför många högskolor och därmed plottra bort dem. Den nuvarande fördelningen mellan högskolor med resp. utan fasta forskningsresurser är enligt min mening i stort sett väl avvägd. Det hindrar inte att viss FOU-verksamhet kan förläggas till en del mindre högskolor, företrädesvis verksamhet med regional anknytning. Utskottet erinrar om — jag vill betona det — att högskolor med fasta forskningsresurser, enkannerligen fakultetshämnderna, har ett speciellt ansvar för hela regionen. Inte minst medel för att finansiera universitetslektorers tjänstledighet för forskning bör komma även de mindre högskolornas lärare till del. Enligt min mening borde kanske fakultetsnämn 45 derna känna ett större ansvar i det här avseendet. Det är viktigt att betona att det anslag på 1,5 miljoner som vi nu diskuterar är ett anslag just för att öka kontakterna mellan de mindre högskolorna å ena sidan och intressenter utanför högskolorna resp. högskolor med fasta forskningsresurser å den andra. Det är således inte ett anslag till forskning, snarare till forskningsanknytning, som är en helt annan sak — detta förväxlas ibland. För att säkra ett nära samband mellan grundläggande högskoleutbildning och forskning behöver man inte främst diskutera nya organisatoriska former. Det går mycket väl att upprätthålla eller att skapa ett sådant samband med den nuvarande organisationen. Här kan de förkättrade regionstyrelserna spela en roll som förmedlare mellan högskolorna med resp. utan fasta forskningsresurser. Högskolorna själva kan naturligtvis också ta direktkontakter och organisera det här sambandet. Men det krävs, trivialt att säga, ömsesidig samarbetsvilja för att åstadkomma detta. Jag anser att högskolorna med de fasta forskningsresurserna också i fråga om det här samarbetet har ett särskilt ansvar. Ett femte problemområde rör administrationen. Här kan man urskilja frågor om anslagsframställningar, planering och resurser till institutionerna, allt givetvis avseende forskning — när man lyssnat på debatten har man ibland undrat om det är något annat än forskning vi diskuterar, eftersom talarna tagit upp även frågor som vi har avverkat i andra sammanhang och som uppenbarligen är intressantare. Vissa beslut har av riksdag och regering fattats på detta område för att göra organisationen mera flexibel. Ändå är det naturligtvis en hel del som återstår. Det är lätt att i allmänna ordalag kräva förenklingar och avbyråkratisering, men det är inte så lätt att sätta sig ner och konkretisera det hela. Vi som var med i uppföljningskommittén vet att de här frågorna inte är så enkla. Det senare arbetet har också visat att det är svårt att komma fram till konkreta förslag. Jag menar inte att man skall ge upp de här strävandena. Jag tycker att det är viktigt att man fortsätter att försöka förenkla — kalla det gärna avbyråkratisera. Av den här propositionen framgår det att chefen för utbildningsdepartementet i annat sammanhang återkommer till frågan om möjligheterna att förenkla anslagsframställningar beträffande forskning och forskarutbildning. Förenklingarna kan göras på olika sätt. Dels kan man förenkla den årliga proceduren, dels kan man tänka sig att inte göra anslagsframställningar varje år. Exakt vilken metod som bör väljas får man ytterligare överväga. Diskussioner med UHÄ om detta pågår och skall fortsätta. I höstas lades dens.k. förenklingspropositionen, eller vad man nu vill kalla den, fram. I dess efterföljd pågår en del resonemang ute på högskolorna om att förenkla arbetet. Det är naturligtvis för tidigt att yttra sig om vad det kan bli för resultat av detta. Alldeles utan resultat kanske det inte blir. Även frågan om fleråriga planeringsramar för högskolans forskningsanslag är det angeläget att pröva i positiv anda. Med hänsyn till forskningens långsiktiga karaktär anser utskottet att det — liksom beträffande forsknings råden — är önskvärt med fleråriga planeringsramar. Eftersom emellertid Nr 166 fakulteterna och framför allt institutionerna — till skillnad från forskningsråden — ingår i en större organisation, nämligen högskolan, som också har andra uppgifter, är det inte lika lätt att här gå snabbt fram. Därför tarvar detta, enligt utskottsmajoriteten, ytterligare utredning. Det sjätte och sista problemkomplex jag tänkte säga några ord om är frågan om studiefinansieringen i forskarutbildningen. Jag vill då främst erinra om att beslut fattades om det nuvarande systemet våren 1982, i samband med den förra forskningspolitiska propositionen. Beslutet var faktiskt enhälligt, utom beträffande anslagens storlek — vi föreslog då från socialdemokratiskt håll högre summor. Det skall gärna erkännas att vi alla var litet osäkra om hur studiefinansieringssystemet skulle slå ut. Därför förutsatte vi i riksdagsbeslutet att UHÄ skulle få i uppdrag att följa övergången till det nya systemet och fortlöpande komma med förslag till åtgärder när så ansågs påkallat. Detta uppdrag fick man våren 1983. Den första delrapporten kom på hösten 1983. I rapporten görs vissa påpekanden. Uppsplittringen av utbildningsbidragen nämns som ett problem. Regeringen har därför ändrat förordningen så, att bidrag inte längre kan utgå med mindre än hälften av ett helt bidrag. Vidare skall ledigkungörandet normalt gälla helt bidrag. Tiden för förlängning av bidrag har ändrats från ett till två år. I vissa fall får det föreskrivas att utbildningsbidrag endast får utgå om doktoranden åtar sig assistenttjänst. Detta har vid en del högskolor tillämpats rent generellt. Erinran om avsikten med bestämmelserna görs därför av regeringen. Avsikten var nämligen inte att högskolorna skulle tillämpa detta generellt, utan då det befanns nödvändigt. Det har konstaterats att åldersgränsen på 45 år för att få utbildningsbidrag tenderar att missgynna kvinnor. Det föreslås därför att denna gräns upphävs. Vidare anmäler chefen för utbildningsdepartementet att hon skall ta initiativ till en utredning med inriktningen att öka utnyttjandet av doktorandtjänster. Genom att ge möjlighet till en flexibel reglering av dessa tjänsters innehåll med avseende på fördelningen mellan egen utbildning och institutionstjänstgöring skulle en del problem som man nu har anmält kanske kunna lösas något lättare. En arbetsgrupp som är knuten till departementet, och där bl.a. representanter för SFS ingår, diskuterar den här frågan. En del förändringar har alltså föreslagits, och vissa översyner har aviserats och pågår. UHÄ:s uppdrag står alltfort kvar — att följa reformen och att när det är påkallat komma med förslag. Någon större allmän översyn behöver nu, enligt utskottsmajoriteten, mot den här bakgrunden inte göras. Det har trots allt bara gått två år sedan reformen trädde i kraft. Centerpartiet motiverar i första hand en översyn, vilket man bl.a. föreslår, med att studiefinansieringen för många inte ger en tillräcklig försörjning. Detta tycker vi inte motiverar en särskild översyn. Det är mera en fråga om att öka resurserna. Man kan ha olika åsikter om när något sådant skall genomföras. Det beror litet grand på hur man avväger sina satsningar. Vi kan av statsfinansiella skäl tyvärr inte öka anslagen utöver de 17 47 miljonerna i proposition nr 150. Det anser tydligen inte heller centern att man kan göra, av deras reservation som är fogad till detta betänkande att döma. Därför föreslår de inte någon högre summa, vilket de andra partierna gör. Det här var, fru talman, några kommentarer till en del problem som kan anses knutna till forskningspropositionen och till frågan om forskning i allmänhet. Jag känner emellertid också behov av att göra någon ytterligare kommentar när det gäller det som Per Unckel sade i sitt inlägg. Han talar om att han är rädd för att den satsning som nu görs med resurser till sektorsorganen för långsiktig kompetensuppbyggnad är ett hot mot forskningen och att detta gör att universitetsforskningen kommer i ett sämre läge. Jag har mycket svårt att följa den tankegången. Jag tror att det förhåller sig tvärtom. Det här är litet underligt. Först har moderaterna hårt kritiserat det förhållandet att sektorsforskningen tenderar att bli för kortsiktig. Detta kan jag hålla med om. När det sedan till följd av denna kritik mot kortsiktigheten visar att sektorsorganen har börjat en omorientering mot mera långsiktigt kunskapsuppbyggande, då är detta enligt moderaterna inte heller bra. Man undrar vad moderaterna egentligen vill. Uppenbarligen är det en tes att sektorsorgan inte skall syssla med långsiktigt kunskapsuppbyggande. Jag har svårt att förstå att man skall dra upp sådana gränser. Jag trodde att en ökning av långsiktigheten inom sektorsforskningen skulle kunna befrämja samspelet med universitet och forskningsråd. Då skulle de ju i någon mening kunna tala samma språk. Jag har alltså mycket svårt att se att detta skulle hota universitetsforskningen och att det skulle göra att sektorsorganen fick ett mycket stort inflytande på grundforskningen. Av formuleringen i en passus i moderatreservationen skulle man kunna tro att hela den svenska grundforskningen hotas av att man gör en långsiktig kunskapsuppbyggnad i sektorsorganen. Jag tycker att det är ett befängt påstående. Det måste till bättre bevisning för att jag skall acceptera ett sådant generellt, svepande påstående. Jag tycker alltså att hela det resonemang som moderaterna för, där man går emot den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i en del sektorsorgan, inte är särskilt väl genomtänkt. Jag tror att det tvärtom är till fördel både för sektorsorganen, för universitet och högskolor och för hela landet att detta sker. Det viktiga måste ändå vara att det kommer till stånd en vettig samverkan mellan sektorsorgan, högskolor och forskningsråd. Att av något slags ideologiska eller andra skäl här spika upp några gränser, som moderaterna försöker göra, tycker jag att det verkar ligga ganska litet av nytänkande i. Det var någon som sade att det saknades nya grepp och att den här propositionen präglades av en viss konservatism. Jag tycker inte att kritikerna på den här punkten har visat upp någon större grad av nya grepp. Naturligtvis kan man kalla moderaternas grepp för nytt, när man med ett raskt snitt vill plocka bort det allra mesta av forskningsadministrationen vid sektorsorganen. Men det är en typ av grepp som jag för min del inte vill tillstyrka. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter. Jag vill bara göra det med den avrundningen att jag här inte har tagit Nr 166 upp en rad av de frågor och problem som har rests när det gäller andra ting än Torsdagen den forskningen. Vi har ju diskuterat både gymnasieskola och grundläggande 7 juni 1984 högskoleutbildning i andra sammanhang, och det får räcka med att nu diskutera forskningen — även om jag är medveten om att det självfallet finns ett samband. Det vore dumt att förneka det. Vi får väl kanske ändå ha varje särskild debatt vid dess rätta tillfälle. Jag har därför så gott jag har kunnat begränsat mig till forskningen och vad som sammanhänger med den. Det har ändå blivit ett något för långt anförande.
Fru talman! I fråga om sektorsforskningen och vår kritik gentemot den har Lars Gustafsson två ting att anföra från regeringsutgångspunkter. Det ena är att det bästa sättet att åtgärda de bekymmer som vi alla uppenbarligen, åtminstone i någon mån, är eniga om är att ändra balansen mellan anslagen tillsektorsorganen å ena sidan och anslagen till universitetsforskningen å den andra. Det andra är att man dessutom skall ge sektorsorganen ansvar för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden, dvs. något som ligger grundforskningen nära. Från våra utgångspunkter ser vi två bekymmer i den ansatsen. Det första bekymret är att man härmed bibehåller de motorer för ökad sektorsforskning som själva organen i sig utgör. Det är ett välkänt fenomen att, om man har organ och administration så är detta i sig en stimulans för att öka just den verksamhet som organen och administrationen ansvarar för. Paralleller till detta fenomen ser vi inom alla byråkratier. Det andra problemet är att med den ansats som Lars Gustafsson väljer för att lösa kortsiktigheten, nämligen att föra in den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i sektorsorganen, så undandrar man i realiteten universiteten grundforskningsresurser, som de skulle kunna ha fått om man hade avstått från att lägga dessa på sektorerna. Vi menar att det naturliga är att slå vakt om de centra för grundforskning som universiteten i alla tider har varit. Vi tycker inte heller att det ligger någon poäng i att stärka grundforskningen genom att gå via de organ som per definition har kortsiktiga sektorsuppgifter. När Lars Gustafsson alltså beskyller moderaterna för att föra ett bakvänt resonemang, skulle jag vilja returnera beskyllningen till honom själv. Är vi ense om att grundforskningen i det här landet f. n. är underförsörjd så är det enklaste och mest omedelbara sättet att lösa detta bekymmer att ge universiteten, som centra för just grundforskningen, ett ökat inflytande över denna och ökade resurser till sitt förfogande. Är då, säger Lars Gustafsson något omskrivet, inte allt detta i realiteten rätt inkonsekvent? Moderaterna medger ju samtidigt, säger han, att det finns ett behov av forskningseller kvalificerade utredningsresurser inom departement, myndigheter och liknande organ för att ge beslutsfattare ett kvalitativt 49 sett fullgott underlag för sina beslut. Men, Lars Gustafsson, i vår motion säger vi att den typen av vetenskaplig utredningsverksamhet som vi alla i egenskap av beslutsfattare har behov av inte skall sammanblandas med den sektorsforskning som denna verksamhet i dag har kommit att bli en integrerad del av. Det är bättre att förse myndigheter och departement med direkta resurser som de i dag i viss utsträckning saknar för att förse oss med bättre beslutsunderlag men lägga över lejonparten av sektorsforskningsresurserna i Övrigt till organ som har inomvetenskapliga kriterier som utgångspunkt för bedömningen av hur pengarna faktiskt används. Den ledstjärna som vi moderater har när vi vill forma ett system för samspelet mellan forskningen och den offentliga makten, är att forskningen först och främst skall dikteras och styras från vetenskapliga utgångspunkter. Tyvärr tillgodoser inte regeringens proposition det önskemålet.
Fru talman! Lars Gustafsson ägnade ganska mycket av sin tid åt att diskutera just sektorsforskning eller inte sektorsforskning. Han tyckte sig kunna konstatera att det inte fanns så där förfärligt stor skillnad mellan mittenreservationen och den linje som majoriteten företräder. Den viktigaste skillnaden skulle vara att vi-krävde en planerad överföring av resurser till universitet och forskningsråd. Nu är detta en ganska viktig synpunkt, tycker jag. I varje fall som vi ser det är det väsentligt när man genomför en sådan operation att inte viktiga forskningsfrågor och forskningsuppgifter faller mellan stolarna. Den metod som regeringen försökte sig på när det gällde energiforskningen, då man bara ströp energiforskningen, utan att garantera att motsvarande forskning skulle kunna genomföras någon annanstans, är inte rätt sätt. Det måste ske på ett samlat, planerat sätt, så att forskningsresurser, forskningsarbete och forskningsansvar förenas när man för över resurser från ett organ till ett annat. Sedan förde Lars Gustafsson ett intressant men något egendomligt resonemang. Han hade hakat upp sig på att jag i mitt anförande hade talat om raka linjer. Vad jag hävdade var att det behövs mera raka linjer i den statliga forskningsadministrationen. Vi har alltså en mycket krånglig och svåröverskådlig statlig forskningsadministration med väldigt många ansvariga organ på olika områden. Detta skapar svårigheter, inte minst för forskarna, som ibland kan ha svårt att veta vilka organ de skall samarbeta med och vart de skall vända sig. Det blir också svårt för politikerna när det gäller att bedöma hur de statliga forskningsresurserna egentligen används. Det är i detta sammanhang som jag efterlyser raka linjer. Jag är inte alldeles säker på att det var där Lars Gustafsson ville ha mera krokiga linjer — i så fall får han kanske utveckla det vidare. Under en tidigare debattsväng fick Ingvar Carlsson fem gånger frågan hur regeringen ser på forskningen på de mindre högskolorna. Vid intet av tillfällena ansåg han sig ha tillfälle att svara. Nu komi stället Lars Gustafsson med ett'svar, och detta tyckte jag var litet oroväckande, måste jag säga. Han tyckte att det var viktigt att inte ”plottra bort” forskningsresurserna och fann den nuvarande fördelningen väl avvägd. Det är klart att ingen vill plottra bort — Nr 166 några resurser, men jag anser inte att förstärkta forskningsmöjligheter vid mindre högskolor behöver innebära ett bortplottrande av resurser. Vi har många goda erfarenheter av forskningsinsatser vid de mindre högskolorna att falla tillbaka på. Forskningsoch ut Jag tror alltså att det är viktigt, dels för att garantera en hög kvalitet i den vecklingsverksam utbildning som bedrivs vid de mindre högskolorna, dels för att stärka de het mindre högskolornas möjligheter att göra insatser för sina regioner, att förbättra möjligheterna till forskning vid mindre högskolor. Jag trodde att vi hade stöd från socialdemokraterna i det fallet, men det verkar inte så.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort och egentligen bara ställa en enda fråga till Lars Gustafsson som gäller just sektorsforskningen. Jag tycker att det ändå är en viktig skillnad mellan majoritetstexten och den reservation som folkpartiet och centerpartiet har avlämnat. Det finns ett par nyckelmeningar i vår reservation 20. De lyder: ”Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att upprätta en plan för överförande av forskningsresurser och forskningsansvar från sektorsorganen till högskolan och forskningsråden. Det kommande beredningsarbetet bör ha som utgångspunkt de fakultetsprogram som redan finns och som är under utarbetande.” Vi tycker alltså att riksdagen skall säga det här och sätta press på regeringen, så att det konkret kommer att hända någonting. Nu är det ju möjligt — och Lars Gustafsson höll en öppning för det — att man även utan något riksdagsuttalande kommer att utforma någon form av plan för detta arbete. Jag tror det är nödvändigt. Min fråga är: Kan man tänka sig att regeringen på egen hand kommer att ta initiativ till att göra en sådan plan? Det vore mycket bra i så fall. Vad är Lars Gustafssons bedömning av det?
Herr talman! Statsrådet Carlsson valde att inte kommentera de frågor jag ställde till honom om de mindre högskolorna och forskningsoch utvecklingsarbetet vid dem. Från Lars Gustafsson däremot fick vi ett litet kompassutslag. Han sade att det är viktigt att inte sprida forskningsresurser. Det är väl ingen för all framtid allenarådande sanning. Det är väl snarare det sammanlagda resultatet av resursinsatserna som är intressant, Lars Gustafsson. Lars Gustafsson fortsatte med att säga att viss forskningsoch utvecklingsverksamhet vid de mindre högskolorna kunde få vara kvar. Inte med ett ord berörde han dock möjligheten till forskningsoch utvecklingsverksamhet vid de mindre högskolorna i framtiden. Ej heller nämnde han ett ord om nödvändigheten därav. Det är oroande, framför allt för folket runt omkring de mindre högskolorna. 51 Jag konstaterar, herr talman, att det även i denna fråga med stor sannolikhet kan befaras att vi kommer att få den konstellation här i riksdagen som funnits i en del andra utbildningspolitiska frågor, nämligen en majoritet bestående av socialdemokrater och moderater. Det är inte bra för de mindre högskolorna — inte heller för regionalpolitikens utformning eller för den sociala rekryteringen till forskningen och forskarutbildningen.

Herr talman! Först ett par ord till Per Unckel om avvägningen mellan sektorsforskning och grundforskning. Det är uppenbart att moderaterna och vi har delade meningar om hur denna avvägning skall ske. Jag tycker fortfarande att moderaterna har en något för schabloniserad bild av förhållandena. Det verkar som om moderaterna har en modell där de ser verkligheten som likartad inom alla sakområden. Jag däremot menar att förhållandena är olika inom olika sektorer. Det gör det befogat att på vissa sektorer ha en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom sektorsorganen. Jag tror inte alls att det på något sätt undandrar universiteten resurser. Metoden är att både öka resurserna till grundforskningen och baxa om sektorsorganens forskning så att det blir mer av långsiktigt kunskapsuppbyggande. Den här propositionen är ett exempel på denna metod, och vi stryker i utskottet under att det är dessa två åtgärder tillsammans som vi vill gå fram med. Vi vill alltså inte bara göra ombaxningen inom sektorsforskningen till mer långsiktighet, utan också öka resurserna till grundforskningen. Om man ser hela det sambandet, behöver man inte vara så orolig för att universiteten skall bli något slags andraklassinstitutioner eller bli beroende av sektorsorganen. Det talas här om inomvetenskapliga kriterier. Om man nu t.ex. kan förmå sektorsorganen att syssla mer med långsiktighet kan väl även de när de tar ställning till olika projekt — visserligen inom sin sektor, men den kan vara ganska bred — också göra bedömningar av detta slag. Det är ju inte vattentäta skott mellan forskningsvärlden och sektorsvärlden. Det sitter t.ex. med forskare i olika organ inom sektorerna. De kan där företräda synsättet att man vid val av projekt eller inriktning skall gå på s.k. inomvetenskapliga kriterier. Inte heller här kan man göra en uppdelning i svart och vitt. Det behöver inte vara bara inom högskolan som man talar om inomvetenskapliga kriterier. Det går att i vissa avseenden föra över det resonemanget också på sektorsforskningen.
Herr talman! Sektorsforskning eller inte: Även om man kan klara en större långsiktighet i sektorsorganen, är just den stora mångfalden av forskningsansvariga myndigheter och den stora uppsplittringen på olika anslag och olika myndigheter, för den delen också olika departement, ett problem för forskningen. Jag tror att detta innebär att det många gånger blir svårare att få den forskning utförd som är angelägen ur samhällets synpunkt och ur inomvetenskaplig synpunkt. Det är viktigt att man arbetar med dessa frågor och försöker få till stånd en enklare och mer överskådlig struktur. Nr 166 Jag konstaterar att även Lars Gustafsson nu har drabbats av tunghäfta när det gäller frågorna om de mindre högskolorna. Detta är faktiskt ganska viktigt. De signaler som nu kommer från socialdemokratin, att man tydligen inte är intresserad av att förbättra forskningsmöjligheterna vid de mindre högskolorna, är oroväckande och kommer förmodligen att noteras runt om i landet och innebära ett stort bekymmer. Det är helt klart att de mindre högskolorna — både när det gäller deras utbildningsoch forskningsinsatser — har inneburit en stimulans för många regioner i landet. Det vore mycket olyckligt om detta gick om intet. Om vi inte kan vidareutveckla forskningen vid de mindre högskolorna, tror jag att deras möjligheter som utbildningsanstalter i framtiden kommer i fara — det är också bekymmersamt.

Herr talman! Jag skall passa på att replikera Pär Granstedt, så att han inte tror att jag har tunghäfta när det gäller de mindre högskolorna, men jag hann inte replikera alla tre talarna på en gång i den förra repliken. Jag får be om överseende för detta. Jag håller inte med Pär Granstedt om att utbildningskvaliteten vid de mindre högskolorna kommer att raseras eller bli mycket dålig därför att man inte får fasta forskningsresurser där. Jag betonar att de högskolor som har fasta forskningsresurser har ett ansvar för att ta med de andra högskolorna i bilden. Det har betonats tidigare, att detta ansvar måste vara mycket stort. Jag tror inte att man behöver riskera någon utarmning, eller hur det nu var Pär Granstedt uttryckte sig. När jag har talat om forskning vid de mindre högskolorna har jag sagt att det är fråga om de fasta forskningsresurserna. Vi vet att det bedrivs viss forskning vid de mindre högskolorna. Det är ingen som tänker förbjuda den. Det står ingenting därom i propositionen, utan den kan fortsätta. Men vi är inte beredda att nu tillföra fasta forskningsresurser. Jag vidhåller att vi har förhållandevis knappa resurser även till forskningen och att man då inte kan sprida ut dessa resurser för mycket på olika håll i landet — detta tror jag är ganska vettigt. Vi kan se hur det har gått med den högre grundläggande utbildningen. Om man är ärlig skulle man kunna säga att det inte var så bra att göra denna långtgående spridning. Om man skulle sprida fasta forskningsresurser mer är jag rädd för att man skulle få motsvarande problem när det gäller forskningen. Det är angeläget att man inte sprider denna för mycket utan har den ganska koncentrerad. Till Jörgen Ullenhag, för att inte bli anklagad också av honom för att ha tunghäfta: Han frågade om regeringen kommer att lägga fram en plan. Det är sagt att man nu har bokat in överläggningar med sektorsorganen för att diskutera denna överföring. När detta är färdigt får man en överblick över reaktionerna, och då kanske det kan vara tid att ta nästa steg. Om detta får formen av en plan eller inte kan jag inte säga i dag. Men om överläggningarna 53 kommer in i ett sådant skede att det kan finnas konkreta ting att göra, är vi inte främmande för att ta upp detta. Då kanske det kommer olika förslag vid olika tidpunkter, det behöver inte vara en plan där man tar allting på en gång.

Herr talman! När man talar med studenter, lärare och professorer på högskolorna och universiteten om de problem som de har i dag — utöver de välkända om byråkratin — kommer de snabbt fram till tre huvudproblem. Dessa problem nämns av alla, oberoende av vilken grupp personerna tillhör. Möjligen kan rangordningen mellan de tre problemen variera något. Det första problemområdet som nämns är de magra basresurserna. Visserligen stiger basresurserna inom högskolan med 4 96 under den närmaste tiden, men de kan tänkas minska senare; i varje fall fruktar man en minskning inom högskolans värld. En väg att komma till rätta med det problemet vore att överföra resurser från den något vildvuxna och framför allt till volymen stora sektorsforskningen, tillbaka till universiteten för att förstärka basresurserna där. Per Unckel har tidigare i dag tagit upp det problemet. Det andra problemet gäller studiefinansieringssystemet. Av lättförståeliga skäl är det oftast studerandegruppen som tar upp den frågan. Menii allt större utsträckning hör man även lärare och professorer nämna studiefinansieringen. Det beror helt enkelt på, att man med rätta är orolig för utvecklingen. Vi kan i Sverige mista en del av en generation forskarstuderande om vi inte kan ge dem bättre ekonomiska förhållanden under den tid de forskarstuderar. Det räcker helt klart inte med dagens utbildningsbidrag. De studerande vill ha doktorandtjänster. Det tredje problemområdet som alla nämner är tjänstestrukturen inom högskolan. Förhoppningsvis kommer det problemet att lösas i höst när förslaget till en ny tjänsteorganisation läggs fram av regeringen. Låt mig bara säga att jag avvaktar det förslaget med stor spänning. Såsom en av ledamöterna i lärartjänstutredningen har jag väntat på det alltför länge — men bättre sent än aldrig. Herr talman! Vi har här i kammaren vid flera debatter diskuterat antagningssystemet till forskarutbildningen och de problem som hör samman med rekryteringen till den. Allt färre studenter läser fördjupningskurser, och därmed blir basen för rekrytering till forskarutbildningen allt smalare. Dessutom anser många att det är mindre lönsamt att satsa på en osäker forskarkarriär när man kan få ett arbete som ger samma lön omedelbart efter grundexamen. Samtidigt är meriteringsvärdet av att ha disputerat inte så stort utanför högskolans värld som man skulle önska. Om man till detta lägger de osäkra och otillräckliga ekonomiska förhållandena under den tid man forskarstuderar, hyser jag full förståelse för att många avstår från att satsa på en forskarkarriär. Om inte insatser görs är risken stor att utvecklingen i Sverige halkar efter i den internationella konkurrensen på det här området. Ett av de moment som vi från moderat sida skulle vilja se en skärpning av är förkunskapskraven för antagning till forskarutbildning. Vi har utvecklat — Nr 166 de kraven i reservation nr 3, där vi säger att en studerande för att vara behörig att antas till forskarutbildning bör ha en fullständig grundexamen om minst 120 poäng och med minst 60 poäng i det aktuella ämnet. För de linjer som inte omfattar 120 poäng bör utbudet av överbryggande kurser utökas så att de studerande kan uppnå nivån 120 poäng. Med dessa krav bör den forskarstuderande ha uppnått den mognad och den kunskapsnivå som behövs för att han på ett tillfredsställande sätt skall kunna tillgodogöra sig forskarstudier vid dagens universitet. Vi har i andra sammanhang framfört kritik mot det nuvarande linjesystemet inom vissa fakulteter, och den kritiken kvarstår. Vi tycker också att de nuvarande examensbenämningarna inte fyller de krav som kan ställas på dem. Vi har funnit att starka skäl talar för att filosofie kandidatexamen skall återinföras som examensbenämning. Enligt de nuvarande bestämmelserna skall examensbenämningar utformas så att de ger meningsfull information om utbildningens omfattning, innehåll eller huvudsakliga inriktning. Detta kan naturligtvis ske i någon form av tillägg till benämningen filosofie kandidatexamen. Vi tycker från moderata samlingspartiets sida att det saknas en samlande examensbenämning för dem som har läst kurser om sammanlagt minst 120 poäng på filosofiska fakulteten och där det ingår fördjupningsstudier. När den studerande antagits till forskarutbildningen måste han på något sätt försörja sig under de fyra eller i regel betydligt fler år än fyra som han håller på med sin forskarutbildning. Den 1 juli 1983 trädde ett delvis reformerat studiefinansieringssystem i kraft för doktoranderna. Assistentoch amanuenstjänsterna, som tidigare hade utgjort en försörjningskälla för många, avvecklades och ersattes med ett system bestående av tre delar: för det första utbildningsbidrag, för det andra doktorandtjänst och för det tredje arvodestjänst som assistent. Den nya assistenttjänsten omfattar 20-50 96 tjänstgöring och måste kombineras med antingen utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. I det senare fallet kunde man tänka sig högst 20 70 tjänstgöring. Dessa kombinationer tillsammans ger en bättre studiefinansiering — högre än utbildningsbidraget — och ger även samma försäkringsskydd som övriga statliga tjänster. Doktorandstudier måste under en väsentlig del av utbildningstiden enligt min mening vara ett heltidsengagemang för att vara framgångsrika. Det kan alla intyga som har sysslat med forskarstudier. Studiestödet bör därför ligga på en sådan nivå att inte extra arbete vid sidan av studierna krävs för en dräglig försörjning. Finansieringen måste också kunna framstå som ett någorlunda konkurrenskraftigt alternativ till förvärvsarbete. Vi menar att doktorandtjänsterna uppfyller de kraven. Däremot är utbildningsbidraget i flera avseenden otillräckligt. Vi anser därför att utbildningsbidragen successivt bör ersättas med doktorandtjänster, vilka emellertid kostar mer pengar. Om valet måste ställas mellan doktorandtjänster och forskningsbidrag å ena sidan och tjänsternas antal å andra sidan, tycker vi att det är bättre att ge något färre doktorander en god försörjning än att ge många ett otillräckligt 55 bidrag. Och när man talar med forskarstuderande så är deras första krav att doktorandtjänster skall inrättas. För att påskynda omvandlingen till doktorandtjänster, som nu i och för sig kan ske, vill vi därför öka anslaget med 15 milj.kr. Den summan medger att ungefär 280 utbildningsbidrag kan omvandlas till doktorandtjänster eller också att 125 nya doktorandtjänster kan inrättas. Nu måste högskolans verksamhet också kunna variera med hänsyn till de olika förutsättningarna på skilda orter och skilda ämnesområden. I syfte att öka flexibiliteten föreslår vi att arvodestjänst som assistent, om särskilda skäl föreligger, skall kunna innehas även av forskarstuderande som inte har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst, vilket tyvärr nuvarande regler kräver. I dag är antagna forskarstuderande utan vare sig utbildningsbidrag eller doktorandtjänst för sin försörjning hänvisade till studiemedel, timarvoderad undervisning, tjänst som lärare eller projektstöd av olika slag. Det är oftast alltför kortvariga och osäkra förordnanden för de här grupperna. Dessutom finns det inom vissa områden med stor grundutbildningsvolym ett behov av att för undervisningsändamål och för annat institutionsarbete engagera forskarstuderande på en fastare bas än genom timarvodering. På detta sätt kan undervisningens kvalitet upprätthållas, samtidigt som de forskarstuderande tillförsäkras en tryggare försörjning. Naturligtvis bör målet fortfarande vara att främja rörlighet bland de forskarstuderande och motverka att forskarstuderande för längre tid innehar anställning som assistent vid en institution. Vi har utvecklat de här tankegångarna i reservation nr 6. När en doktorand har disputerat hamnar han ofta i en besvärlig situation. Det finns inga tjänster för honom på institutionen, och han måste, om han inte vill missa en universitetskarriär, på något sätt hålla sig kvar där. Vi vill från moderata samlingspartiets sida, för att underlätta övergången och dessutom göra det möjligt för mycket forskarbegåvade människor att stanna kvar vid universiteten under några år efter disputationen, att särskilda postdoktorala stipendier inrättas. Alla forskarstuderande behöver inte nu läsa fram till en doktorsgrad, men vill ändå skaffa sig någon form av forskarutbildning. Möjligheten finns numera att genom etappavgångar i forskarutbildningen avlägga en s.k. licentiatexamen. Vi vill från moderata samlingspartiets sida att det skall finnas en fristående licentiatexamen avsedd för grupper som av arbetsmarknadsskäl inte har behov av en fullständig forskarutbildning. Vi anser det olyckligt att licentiatexamen har gjorts till en etapp i forskarutbildningen. Det skulle tvärtom vara en fördel om examen blev formellt fristående. Om en studerande väljer att fortsätta med forskarutbildningen efter examen skall emellertid tillämpliga delar av den kunna tillgodoräknas inom ramen för forskarutbildningen. Dagens forskarutbildning är i de flesta fall ensidigt inriktad mot en renodlad universitetskarriär. Många önskar en kortare påbyggnad inriktad mot en karriär utanför högskoleväsendet. Genom att föreskriva att mellanexamen, specialistexamen eller, som den nu kallas, licentiatexamen skall betraktas som ett slutmål och inte utgöra en etapp i utbildning för doktorsexamen, skulle mellanexamen kunna bli ett intressan — Nr 166 tare alternativ än den f. n. är. Någon risk att den nya examen skulle innebära en studieförlängning för dem som avser att avlägga doktorsexamen skulle inte heller föreligga när det gäller vårt förslag. Herr talman! Vi kan dela regeringens uppfattning att det inte är lämpligt med en fast reglering av hur doktorsexamen skall värderas vad gäller urvalskriteriet skicklighet. Utredningens förslag till förordning innehåller emellertid också en passus gällande doktorsexamen som behörighetsvillkor. Där föreslås att myndigheterna med jämna mellanrum ser över för vilka tjänster doktorsexamen bör uppställas som behörighetsvillkor. Tyvärr blir antalet tjänster med doktorsexamen som behörighetsvillkor allt färre, och det är enligt vår mening mycket negativt. I detta sammanhang vill vi moderater framhålla vikten av att lektorstjänster vid gymnasieskolan besätts med kompetenta sökande. Låt mig, herr talman, ta upp en punkt till. Det gäller det internationella forskarsamarbetet. Svensk forskning är ju för sin utveckling beroende av vad som händer internationellt. De resultat som svenska forskare åstadkommer relateras till vad utländska forskare gör. Kontakter med forskningsvärlden utanför Sveriges gränser är därför utomordentligt nödvändiga. De i propositionen föreslagna resursförstärkningarna för att åstadkomma ett förbättrat forskarutbyte mellan Sverige och andra länder samt för att förstärka svenska forskarstuderandes möjligheter till internationella studier och impulser måste ses som ett första steg på vägen mot förbättrade internationella kontakter. Regeringen konstaterar att det f. n. också finns vissa andra hinder av praktisk-ekonomisk natur för ett internationellt forskarutbyte, bl.a. i form av den svenska skattelagstiftningen. Regeringen avser därför att tillkalla en särskild utredargrupp, vilken skyndsamt skall föreslå former för ett system med vissa skattenedsättningar för högt kvalificerade utländska forskare som under begränsad tid tjänstgör i svenska företag eller inom högskola. Låt mig, herr talman, bara säga att det är glädjande att regeringen nu kommit till insikt om att skatterna i Sverige är för höga. Detta problem löses emellertid inte genom det nämnda utredningsuppdraget. Lägre marginalskatter är angelägna inte bara för att skapa möjligheter för att få utländska forskare till Sverige utan i minst lika hög grad också för att motverka att svenska forskare flyttar från Sverige. Att sänka skatterna enkom för en speciellt utpekad grupp är emellertid från många utgångspunkter en högst tveksam åtgärd. Enligt vår uppfattning behövs det lägre marginalskatter för alla. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga moderata reservationer till utbildningsutskottets betänkande nr 28 om forskning.

Herr talman! Jag brukar med intresse lyssna till jordbruksutskottets debatter. De flesta som yttrar sig där vet vad de talar om, av egen erfarenhet. Hur är det då med dagens debatt? I riksdagen finns det fyra professorer, tre 57 docenter, fyra filosofie doktorer och tre hedersdoktorer — dvs. personer med egen erfarenhet av forskning. I kammaren har i dag funnits en professor, en docent, en filosofie doktor och två hedersdoktorer. På åhörarläktaren fanns till en början tre personer, sedermera ett halvt dussin. Bland talarna: en filosofie doktor. I dag är det alltså den stora forskningsdebattdagen i Sveriges riksdag. Jag hade inte alls tänkt att begära ordet, eftersom jag är mer för att lyssna än för att tala. Men något litet bidrag känner jag mig skyldig att lämna, inom ramen av fem minuter, för att det inte skall framstå som om forskning bara var en angelägenhet för ledamöter av utbildningsutskottet. Högskolereformen var en ”reform” baklänges. Jag sade det år 1976, och fler säger det i dag. Vi som var verksamma inom ”högskolan” då slog våra pannor blodiga mot en mur av socialdemokratisk och centerpartistisk förstockelse. Men låt oss glömma det! Det var ett utflöde av en populistisk, antiintellektuell rörelse, som nu är övergiven. Studentmössan har kommit tillbaka, underifrån. Låt oss ta fasta på den nya ungdomens villighet att lära. Bland medicinarna har den dess bättre alltid funnits och berett oss lärare stor glädje. Det har nämligen varit en förmån att få studera medicin, inte en självklarhet. Låt mig avslutningsvis ändå få lämna ett testamente, efter 24 år som professor och med erfarenhet från ett femtiotal avhandlingsarbeten och numera ett halvdussin professurer i de yngre medarbetarnas krets. För det första: Se till att återknyta den högre utbildningen till grundutbildningen! Professorerna borde alltid finnas bland de unga och stimulera dem — och hålla sig själva unga genom att stimuleras av dem. Vid universitetet i Padua, som var sin tids mest lysande, valde — och avsatte — studenterna sina professorer och betalade deras löner, för att försäkra sig om de bästa lärarna. För det andra: Se till att även här och nu få de bästa professorerna, inländska eller utländska, sådana som är intresserade av lärjungar — för det är genom lärjungar som professorer för forskningens olympiska eld vidare genom generationerna! I USA och Tyskland söker universiteten själva aktivt förvärva de bästa professorerna och bemödar sig om att tillgodose deras villkor. För det tredje: Tag reda på vad som driver unga människor att forska! Jag har gjort ett sådant försök för några år sedan och redovisat det i Läkartidningen år 1978 under rubriken ”Beställd forskning och forskandets bevekelsegrunder” — om nu någon skulle vara intresserad. I korthet kan jag säga att vad som kom fram som de förnämsta drivkrafterna var: spontan nyfikenhet — att man inte funnit de konventionella svaren på sina frågor tillfredsställande — och den personlighetsutvecklande effekten av helhjärtat, systematiskt sanningssökande, i en miljö av likasinnade, och den därigenom förvärvade förmågan till kritiskt tänkande. Att inlåta sig på detta och utvinna glädje och stimulans ur hårt arbete kräver förmodligen att uppgiften är självvald, att den upplevs som meningsfylld och att den ger emotionell tillfredsställelse. Men det är också rimligt att det i förlängningen av dessa strävanden skall finnas en chans till en framtida verksamhet där det man lärt kan föras vidare i den egna verksamheten och till Nr 166 nya generationer. Torsdagen den Människorna — deras förmåga och deras behov — är det viktigaste i 7 juni 1984 forskningen och forskningspolitiken, inte organisationsscheman, allra minst sådana som i riksrevisionsverkets broschyr ”Styrning av högskolans forskning”, del 1 s. 8. Forskningen skall inte styras uppifrån utan av de kunskäpstörstandes och sanningssökandes inre behov. Det är endast så vi kan finna de nya sanningarna i en värld underkastad snabb förändring.
Herr talman!

Regeringens satsning på denna forskning är emellertid alltför liten. Starka argument finns för en förstärkning av våra möjligheter att studera samtidskulturen och utforska viktiga inslag i vår kulturmiljö, både nationellt och internationellt. Det behövs en vital humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som vårdar och för vidare de olika vetenskaperna på detta område. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag till en förstärkning av den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Med detta, herr talman, ber jag samtidigt att få dra tillbaka mitt yrkande om bifall till reservation 26.
Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som just framställts av Per Unckel. Eftersom detta i huvudsak är i överensstämmelse med vad jag och Larz Johansson anfört i reservation nr 27, vill jag också ta tillbaka mitt yrkande om bifall till denna reservation.
Herr talman! Också jag instämmer i Per Unckels yrkande. På väsentliga punkter stämmer det överens med vad som anförs i min egen reservation 28. Jag tar därför tillbaka mitt yrkande om bifall till den reservationen.
Herr talman! Jag instämmer i Per Unckels yrkande. Det överensstämmer i det väsentligaste med vår reservation 29, och jag drar härmed tillbaka mitt 59 yrkande om bifall till denna.
Herr talman! Jag tycker att detta är ganska belysande för villrådigheten, osäkerheten och oförmågan hos oppositionspartierna i deras sätt att bedriva forskningspolitik. Om ni anser att den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen borde ha detta stöd, hade ni då inte under motionstiden och under utskottsbehandlingen kunnat lägga fram konkreta förslag härom? I stället gör ni en undanmanöver och begär att regeringen skall komma tillbaka i en kompletteringsproposition. Har ni en uppfattning, stå också för den i kammaren när ni skall rösta om den proposition som vi har lagt på riksdagens bord.

Herr talman! Jag vill säga två saker. Det ena är att det i och för sig skulle vara intressant att diskutera en del av det som Rune Rydén men framför allt det som Gunnar Biörck i Värmdö sade —-inte minst för att bemöta Gunnar Biörcks angrepp på oss som har deltagit i debatten och hans nedvärdering av alla som inte råkar vara filosofie doktorer och professorer — men jag skall avstå från att göra det. Jag har nämligen fått en admonition från vår egen kvittningsman för att jag redan har talat för länge, och att jag därför enligt hans mening i stort sett skall hålla käften i fortsättningen. Det är förklaringen till att jag inte tar upp en diskussion med anledning av Rydéns och Biörcks anföranden. Jag tycker att det är angeläget att offentligt redovisa varför jag inte bemöter sådant som där framfördes. Det andra som jag skall säga har att göra med den sista vändningen i debatten, där de fyra oppositionspartierna nu enats om ett slags uttalande. Jag kan i stort sett instämma i vad Ingvar Carlsson sade — jag tycker att det är ett ynkligt skådespel som vi här får bevittna. Om man vill stödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning mer än man tycker att regeringen gör genom sin proposition och mer än utskottsmajoriteten vill göra, borde man kunna ställa konkreta yrkanden på grundval av detta. Det är inte farligt att göra det. Varför inte ställa dem direkt istället för att göra den här kringelkroken? Det är ett mycket konstigt sätt att agera. Jag trodde att utskottets beredningsarbete var färdigt och att de ståndpunkter som man redovisar skriftligt i sina reservationer resp. i utskottsmajoritetens skrivning var klara och att man kunde lita på dem. Det kan man tydligen inte. Utskottets beredningsarbete kommer i fortsättningen att bli litet underligt, om sådana här saker skall hända. Jag hoppas att det är fråga om en engångsföreteelse. Jag ber å den socialdemokratiska partigruppens vägnar att få yrka avslag på Per Unckels yrkande.
Herr talman! Det kan knappast vara en överraskning för Ingvar Carlsson eller Lars Gustafsson att beslut i viktiga frågor faktiskt inte skall fattas i riksdagens utskott utan i kammaren. Om det visar sig att en debatt i kammaren ger underlag för en majoritet till förmån för ett viktigt stånd Nr 166 punktstagande, vore det att illa svika de åsikter som kommer fram i debatten, om man inte samtidigt ställde ett yrkande innebärande att åsiktsyttringarna kan omsättas i verklig handling. Det är just detta som yrkandet syftar till.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över Ingvar Carlssons sura reaktion. Det som har hänt är ingenting märkvärdigt. Vi har från fyra partier i utbildningsutskottet markerat att vi vill satsa mer på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning fast vi har gått olika vägar. Sedan visade det sig under resans gång och under debatten att det finns möjlighet att göra en gemensam skrivning och att vi genom detta kan få en majoritet för en mycket viktig markering i riksdagen, som regeringen sedan får hålla sig till. Det är inte märkvärdigt alls. Jag vidhåller yrkandet om bifall till det yrkande som Per Unckel nyss ställde.
Herr talman! Till yttermera visso vill jag påpeka att det uttalande som vi nu föreslår att kammaren skall göra överensstämmer med text som är gemensam för alla reservationer som vi nu har dragit tillbaka. Det är alltså inte någonting som kommer som en blixt från klar himmel, utan det är en gemensam ståndpunkt som samtliga partier utom regeringspartiet har intagit och som vi tycker bör komma till uttryck i ett ställningstagande för riksdagen. För vårt vidkommande är detta yrkande praktiskt taget identiskt med vad vi tidigare har framfört i en reservation. Det är alltså inte fråga om några uppskakande sensationer, utan vi manifesterar en klar majoritet i denna kammare. Vi beklagar bara att socialdemokraterna inte ingår i denna majoritet.
Herr talman! Låt mig först konstatera att riksdagen är landets högsta beslutande organ. Lars Gustafsson säger att vi gör kringelkrokar. Vi har föreslagit 10 milj.kr. till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vi har föreslagit olika forskningsobjekt som skulle kunna ha användning för dessa pengar som ytterligare kan anslås inom humanistisk forskning. När det gäller pengar och anslag skall man nog tala ganska tyst om det från regeringsbänken. Det är inte länge sedan vi här i kammaren anslog ett visst antal kronor till gymnasieskoleanslaget. Sedan plockar regeringen 5 milj.kr. ur samma anslag som allmosor till företagen för lärlingsutbildning. Det var ingen som sade någonting då om att det fanns vissa reserver i detta anslag. Om vi nu säger att regeringen skall återkomma i denna fråga är det ganska ärligt och öppet, herr talman.

Herr talman! För att spara tid kommer jag i detta inlägg att endast tala om den del av den flygtekniska forskningen som berör vindtunnlar, en fråga där försvarsutskottet haft delade meningar. Som framgår av betänkandet råder dock enighet i utskottet om att det är en viktig fråga för svensk flygteknisk forskning, svensk flygplansutveckling och flygplansproduktion hur de svenska behoven av vindtunnelprov skall tillgodoses i fortsättningen. När vi fattade 1982 års försvarsbeslut behandlades frågan om vindtunnlar. I det läget hade regeringen förberett en utredning, varför riksdagen beslöt att avvakta kommande förslag. Den utredningsman som utsågs kunde senare i ett betänkande konstatera att den flygtekniska forskningen minskar av ekonomiska skäl och att befintlig utrustning inte har tillräckliga prestanda, vilket har medfört att provverksamhet måste förläggas utomlands. Han föreslog åtgärder för att säkerställa svensk kunskap och kompetensuppbyggnad, bl.a. anskaffande av en transsonisk vindtunnel och en låghastighetstunnel samt viss annan avancerad utrustning. Det ansvariga statsrådet och remissinstanserna har instämt i utredarens uppfattning om behovet av nya vindtunnlar. Regeringen anser sig emellertid inte kunna föreslå byggande av en sådan tunnel. Detta ställningstagande kommer att resultera i ökade problem för svensk flygindustri. Flygindustrin kommer att tvingas att förlägga en ännu större del av sina beställningar utomlands, därför att flygtekniska försöksanstalten saknar moderna vindtunnlar. Herr talman! Det är väl känt att vi i vårt land har en högstående flygteknisk forskning och att vi har en mycket kvalificerad industri som utvecklar och bygger såväl civila som militära flygplan. Därför behöver Sverige tidsenliga vindtunnlar. Den utrustningen skulle också ge goda möjligheter att få kunder även från andra länder, vilket skulle gagna svenskt flygtekniskt kunnande men också svensk sysselsättning och handelsbalans.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

Herr talman! Det råder stor enighet om den inriktning vi skall ha på forskningen på försvarsområdet. Det är viktigt att också komma ihåg att det i många av materielprojekten ligger betydande forskningsanslag i industrin, som också bör räknas dit. När det gäller det betänkande vi nu behandlar instämmer jag i vad Per Petersson i Gäddvik har sagt om reservation nr 1. Jag vill också hänvisa till det ansvar som jag anser att vi har för de till Linköping och Umeå utlokaliserade delarna av FOA:s verksamhet. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Det betänkande från försvarsutskottet som vi nu behandlar grundar sig på regeringens proposition 1983/84:107, som rör dels riktlinjer för flygteknisk forskning, dels försvarsforskningen samt samordning mellan forskningen inom olika samhällssektorer. En viktig fråga för svensk flygteknisk forskning är, som Per Petersson här har nämnt, hur de svenska behoven av vindtunnelprov skall tillgodoses i fortsättningen. Det råder inga delade meningar om behovet av vindtunnelresurser, och då närmast av en transsonisk vindtunnel. Vi kan dock konstatera att försvarets ekonomiska situation inte ger utrymme för någon sådan investering. För en sådan skulle det krävas ett väsentligt ekonomiskt stöd från intressenter utanför försvaret. Något sådant stöd kan inte påräknas, konstaterar försvarsministern. Den statsfinansiella situationen medger inte att han förordar en anskaffning av vare sig en ny transsonisk vindtunnel eller en låghastighetsvindtunnel. Saab-Scania AB prioriterar nämligen numera, med hänsyn till sitt civila utvecklingsprogram, en ny låghastighetsvindtunnel, före investering i en ny transsonisk vindtunnel. Frågan om att investera eller ej i en ny transsonisk vindtunnel har under utskottets beredning fått ett ytterligare alternativ. Regeringen har nämligen uppdragit åt flygtekniska försöksanstalten att före den 1 september i år i samråd med försvarets materielverk klarlägga kostnader, tidsplan m.m. för en ombyggnad av FFA:s befintliga vakuumvindtunnelsystem. En sådan ombyggnad ökar inte tunnelns prestanda men ger, enligt uppgift, möjlighet att genomföra en del av de framtida vindtunnelproven för JAS-systemet vid FFA i stället för i utlandet. Herr talman! Utskottet anser att övervägande skäl talar för att riksdagen bör godkänna vad försvarsministern har anfört om resurser för vindtunnelprov. Som framkommit kan en ombyggnad av befintlig vindtunnel vid FFA bli aktuell. Det är ju tråkigt att de borgerliga ledamöterna inte har tagit tillräckligt allvarligt på detta, som ett gott alternativ till den transsoniska vindtunneln. Det är här fråga om en ny transsonisk mätsträcka. Men någon investering i en ny transsonisk vindtunnel för försvarets behov är av ekonomiska skäl ej möjlig. Det är lämpligt att låta det flygtekniska rådet göra en samlad bedömning av bl.a. de resurser som behövs för den av regeringen förordade inriktningen av den flygtekniska forskningen i landet. Enligt utskottsmajoritetens mening bör därför riksdagen inte uttala sig för att 1984 års försvarskommitté skall överväga behovet av vindtunnelresurser. Därmed yrkar jag avslag på den gemensamma borgerliga reservationen nr t Vad försvarsministern i övrigt har anfört om riktlinjer för flygteknisk forskning och om inrättande av ett flygtekniskt råd är utskottet enigt om. Jag övergår nu till försvarsforskningen och samordningen. Utskottet anser ilikhet med försvarsministern att samverkan mellan försvarets forskning och annan forskning i samhället är angelägen och bör utvecklas. Härigenom skulle forskningskompetensen såväl på försvarets som på andra områden kunna bibehållas eller ökas, samt de totala kostnaderna för nödvändig forskning begränsas.

Frågan kommer därmed upp till en bedömning av 1984 års försvarskommitté. Något uttalande av riksdagen i detta sammanhang om vissa forskningsområden eller om utvecklingen av forskningskompetens på vissa orter vill utskottsmajoriteten inte tillstyrka. Därmed yrkar jag avslag på centerns och folkpartiets reservation nr 2. Herr talman! Med det anförda vill jag slutligen yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till försvarsdepartementets del av forskningspropositionen och till detta utskottsbetänkande. Det är ju väldigt tunna aktstycken, och man saknar — och jag vill härmed efterlysa — en samlad framställning av de militära forskningsanslagen. Det får vi inte vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. De siffror som nämns exempelvis i proposition 107 är mycket för låga — de stämmer inte med verkligheten. I utskottsbetänkandet finns över huvud taget inga anslagssiffror nämnda. Det är väl symptomatiskt för försvarsdebatten i detta land att här står .nan och diskuterar detaljfrågor, som transsoniska vindtunnlar till flygtekniska försöksanstalten, i stället för att tala om forskningsanslagen till det militära systemet. Det är en svaghet och, tycker jag, ganska ynkligt. Nu vill jag i alla fall referera litet. Här sägs alltså i proposition 107 att försvarsgrensforskningen — för armé, marin och flyg — belöper sig till ungefär 1 500 milj.kr. per år, alltså 1,5 miljarder. Men om vi tittar i proposition 112, om det militära försvarets fortsatta utveckling, som vi behandlade för en tid sedan, ser vi att armén har 300 milj.kr. för forskning och utveckling, marinen 110 miljoner och flygvapnet 1 308 miljoner. Det blir tillsammans 1 727 milj.kr., alltså betydligt över den översta gräns som nämns i proposition 107. I budgetpropositionen, bilaga 6, finner vi att anslaget till gemensam försvarsforskning, dvs. FOA:s anslag, inte uppgår till 287 miljoner, som det sägs i proposition 107, utan det är uppe i närmare 302 milj.kr. Vidare finns det ett anslag för anläggningar åt FOA på närmare 17 milj.kr. Sammantaget, om vi snabbt räknar ihop de här siffrorna, finns det militära forskningsanslag på omkring 2,5 miljarder, och det är inte redovisat någonstans. Jag tycker att försvarsutskottets ledamöter kunde ha gjort sig omaket att ställa upp en enkel tabell och redovisa de militära forskningsanslagen och inte hålla dem undan på det sätt som har skett här. Därutöver finns de s.k. bemyndigandena, som de olika försvarsgrenarna får. De pengarna kan också användas för att lägga ut beställningar på utveckling och forskning, och detta bör väl också redovisas i sådana här sammanhang. Där har armén 647 miljoner, marinen 269 miljoner, flygvapnet 1 184 miljoner, tillsammans 2,2 miljarder kronor i bemyndiganden som kan användas för forskningsuppdrag. Sammanlagt kommer vi upp i mycket höga militära forskningsanslag. I den här debatten har det talats om anslag till humaniora och naturvetenskaplig forskning, där man har slagits om tiotals miljoner hit eller dit, men de stora anslagen till militär forskning, vem talar om dem? Är det inte er uppgift i försvarsutskottet att redovisa vilka belopp det handlar om? I stället tar ni fram detaljer som transsoniska vindtunnlar och debatterar dem här i kammaren. Redovisa fögderiet och tala om hur mycket pengar som i Sverige går till den militära forskningen, när vi nu skall diskutera forskningspolitik! Herr talman! Jag har inget yrkande utan kommer i voteringen att ansluta mig till utskottets förslag.
Herr talman! Det måste ju då glädja Oswald Söderqvist att vi vid 1987 års försvarsbeslut kommer att få ta ställning till den långsiktiga forskningen inom försvaret. Detta redovisade jag också i inledningsanförandet. Samtidigt vill jag säga att någon medveten strävan att undanhålla siffror, vilket Oswald Söderqvist menade på, har inte funnits från utskottets sida.
Herr talman! Det här är ju inte någonting nytt, och att hänvisa till vad som kommer att hända 1987 är ganska dåligt. Den militära forskningen har pågått i åratal här i Sverige och den har sällan redovisats öppet. Nu har vi en stor forskningsdebatt, där alla andra departement får redovisa sina anslag i detalj. Men från försvarsdepartementet och från försvarsutskottet, antingen det nu är medvetet eller inte, ges ingen sådan redovisning. Det är väl bra om det kommer en sådan 1987, men varför har den inte kommit tidigare? Med de erfarenheter jag har bedömer jag det så att man tycker att det är obekvämt att redovisa de stora militära forskningsanslagen, därför att de ifrågasätts av stora delar av den vetenskapliga världen i Sverige, av andra forskningsinstanser och av det svenska folket också.
Herr talman! För att ingen oklarhet skall råda vill jag nämna att forskningsanslagen ingick även i 1982 års försvarsbeslut, och varje år när vi behandlar försvarets anslagsfrågor har vi också forskningsfrågorna uppe. Någonstans i öppna handlingar har Oswald Söderqvist tagit sina siffror. Jag garanterar inte att de är riktiga, men han har i alla fall tagit dem någonstans.
Herr talman! Det är inte min uppgift att plocka ihop siffror. När försvarsutskottet förbereder en stor debatt om forskningen inom sitt fögderi, är utskottet också skyldigt att redovisa vilka anslag det rör sig om. Vem som helst kan plocka rätt på siffror ur olika försvarspropositioner, så som jag har gjort. Det tar fem minuter, och det torde inte ta längre tid för utskottet heller. Siffrorna borde ha varit med i betänkandet — det är en brist att de inte finns där.

Herr talman! Socialutskottet har i betänkande 24 behandlat en centermotion som bl.a. tar upp forskningen angående psykiatrin och alternativa icke konventionella vårdformer. Det torde inte råda några delade meningar om vikten av att vi har en bra forskning och att forskningen skall kunna ta till vara alla möjligheter att komma till rätta med sjukdom och lidande. Den snabba utvecklingen ger vården och omsorgen ständigt nya möjligheter och öppnar perspektiv mot helt nya inriktningar och behandlingssätt. Den psykiatriska vården har genomgått betydande förändringar under senare år. Vi har en fortgående utveckling från sluten till öppen vård. Detta är positivt för patienterna och för samhället. Men det är klart att det också finns vissa risker. Det fordras att denna vård följs upp med insatser av olika slag, så att patienterna kan klara den nya situationen. I vår motion har vi gett uttryck för att det på detta område finns en viktig uppgift för beteendevetenskaplig forskning, så att de allmänmänskliga konsekvenserna av vårdens utveckling följs upp för att vi skall få en bättre social grund för fortsatt övergång till öppen vård. Socialutskottet vitsordar de problem som vi i motionen tar upp och framhåller att det är angeläget att vi får ökad kunskap inom området. Utskottet hänvisar till att både socialberedningen och hälsooch sjukvårdsberedningen har att följa förändringar som sker. Likaså hänvisar utskottet till ett antal projekt som delegationen för social forskning stöder. Vi motionärer har accepterat denna utskottets skrivning, och vi kommer att följa utvecklingen på detta område med fortsatt intresse. När det gäller alternativ till den konventionella sjukvården vet vi att det under senare år har utvecklats en rad olika vårdformer. Många människor sätter stor tillit till dessa, men i många fall finns det ingen eller mycket bristfällig grund för dessa behandlingsformer. Enligt vår uppfattning är det fel att avfärda sådana behandlingsmetoder utan att först ha prövat dem. Om samhället vänder de alternativa behandlingsformerna ryggen finns det risk för att de bedrivs i mindre kvalificerade former.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
Herr talman! I socialutskottets betänkande 24 om forskning behandlas två vpk-motioner från allmänna motionstiden. Den ena har undertecknats av Inga Lantz och mig och den handlar om forskning om amning. Eftersom utskottet i sak är överens med mig om att det är viktigt med en sådan här forskning, skall jag inte i debatten upprepa alla de argument vi har fört fram i motionen för en sådan forskning. Jag vill bara ta upp en sak. Jag tycker att utskottet har refererat motionen på ett ofullständigt sätt. Utskottet skriver så här: ”Enligt socialstyrelsen uppger i stort sett alla kvinnor att de vill amma sina barn och de börjar också amma på BB. Trots detta slutar, enligt motionärerna, många kvinnor mot sin vilja att amma redan under de första månaderna. Motionärerna anser att orsaken härtill är otillräckligt känd.” I motionen citerar vi olika skrifter från socialstyrelsen. Jag vill återge ett av dessa citat också nu, för att visa att det faktiskt inte är enbart vi motionärer som anser att det finns frågetecken och outforskade områden i samband med amning. Socialstyrelsens h-fakta nr 4 En bok om amning och bröstmjölk är en bok som riktar sig framför allt till personal på barnaoch mödravårdscentralerna och på BB. Där står: ”Så gott som alla kvinnor kan producera mjölk. Vi vet emellertid att ett litet fåtal kvinnor inte verkar kunna bilda tillräckligt med mjölk. Orsaken till detta är otillräckligt känd.” Så det var inte, som utskottet skriver, motionärerna som ansåg att orsaker fanns som var otillräckligt kända, utan faktiskt socialstyrelsen i sin lärobok om bröstmjölk och amning. Det finns fler citat i motionen som visar att det finns mycket kvar att forska om på detta område. Som jag sade, har utskottet behandlat motionen välvilligt och skriver: ”Utskottet delar således motionärernas uppfattning att det är viktigt att det bedrivs forskning kring amning och amningsproblem.” Så långt är det bra. Jag tycker emellertid att utskottet därefter drar felaktiga slutsatser. Utskottet fortsätter så här: ”För att sådan forskning skall kunna komma till stånd krävs dock i första hand att fler forskare är villiga att ägna sig åt problemet. Är denna förutsättning uppfylld tar utskottet för givet att anslagsbeviljande myndigheter ser positivt på stöd till vetenskapliga undersökningar kring amning. Motionen avstyrks därför.” Men det är ju faktiskt precis tvärtom. Om presumtiva forskare vet att politiker och myndigheter prioriterar en viss forskning, finns det ju större möjligheter att dessa forskare börjar planera för denna typ av forskning och gör alla de förberedelser som krävs innan man begär anslag. Vet man att man troligen beviljas anslag, är det ju mycket större chans att man ger sig in på detta forskningsområde. Om utskottet verkligen hade velat prioritera forskning om amning borde det ha bifallit vår motion och begärt initiativ från regeringen. Som utskottet uttrycker saken skulle forskningsinriktningen helt ligga i forskarnas egna händer. Jag tror inte att det är så och vill därför yrka bifall till motion 1625 för att ytterligare understryka det utskottet också är enigt om, nämligen att det är viktigt med forskning kring amning och amningsproblem. Den andra vpk-motion som behandlas handlar om ytterligare forskning på det socialpsykiatriska området. Det handlar om att ytterligare utforska bl.a. samhällsförändringars inverkan på människors psykiska hälsotillstånd. I betänkandet räknas fyra projekt upp som stöds av delegationen för social forskning. Samtliga forskningsprojekt är intressanta i och för sig, men det är bara ett av dem som kan betecknas som socialpsykiatrisk forskning, nämligen det projekt som leds av Johan Cullberg. Det andra ligger närmare området socialmedicin och miljö. Vi efterlyser en bättre balans mellan å ena sidan den biologiska forskning som ofta är inriktad på användning av olika läkemedel och å andra sidan socialpsykiatrisk forskning. Det finns en hel katalog utgiven om projekt med biologiskt inriktad forskning, ungefär 300-400 projekt, varav f. ö. en del är ganska tvivelaktiga. Det är mot denna bakgrund vi anser det nödvändigt med en annan balans mellan den biologiska och socialpsykiatriska forskningen. Det finns många områden som det är angeläget att forska kring. Självmordsforskningen är fortfarande underutvecklad. 2 000 människor tar livet av sig varje år, trots detta anslås inte resurser till detta forskningsområde i tillräcklig omfattning. Detta kan jämföras med att 700-800 människor omkommer i trafiken varje år, vilket givetvis också är en alltför hög siffra, men man har dock ett helt statligt verk som sysslar med dessa olyckstal. Det bedrivs heller ingen forskning om hur människor med psykiska problem lever, och hur de har det i vårt samhälle. Övergången till öppna vårdformer inom psykiatrin har kritiserats från vissa håll. Man har anfört att det bara är välsituerade människor som nås av den. Man påstår att arbetarklassen och utslagna fortsätter att hänvisas till mentalsjukhusen. Det är mot den bakgrunden viktigt att få en undersökning som visar hur den öppna vården fungerar och vilken vård de s.k. utslagna människorna får. Detta var några exempel på den forskning vi tycker är viktig och som måste prioriteras. Jag vill slutligen yrka bifall till Inga Lantz reservation 2 i betänkandet.

Herr talman! Socialutskottet behandlar i sitt betänkande 24 de allmänna riktlinjerna för forskning inom socialdepartementets verksamhetsområde, vad som i propositionen anförts beträffande arbetsmiljöforskning och tre motioner som rör forskningsfrågor. I den del av propositionen som avser socialdepartementets verksamhetsområde betonas forskningsinsatser rörande de sociala konsekvenserna av utvecklingen inom arbetslivet samt forskning inom socialförsäkringsområdet. Socialt behandlingsarbete, miljömedicin och primärvård anges som områden där forskningen behöver breddas och fördjupas. Forskning rörande förebyggande insatser på folkhälsopolitikens områden betonas och fortsatta åtgärder för att rekrytera forskare till socialforskningssektorn föreslås. Utskottet biträder de riktlinjer för detta område som läggs fram i propositionen och föreslår därför att den också får riksdagens godkännande. I den del av propositionen som avser arbetslivsoch arbetsmiljöforskning redovisas bl.a. arbetarskyddsfondens forskningsoch utvecklingsverksamhet och verksamheten vid arbetarskyddsfondens forskningsavdelning. Det som anförs i propositionen i den här delen påkallar enligt vår mening inte något riksdagens uttalande. Till betänkandet har fogats två reservationer. Reservation 1 gäller forskning kring alternativa behandlingsmetoder. Som exempel på sådana nämns i den motion som ligger till grund för reservationen kostvanor och fasta, akupunktur, kiropraktik, zonterapi och THX. Utskottet har nyligen haft att ta ställning till motioner som gällde dels försöksverksamhet med kiropraktorer och naprapater, dels alternativa behandlingsmetoder, varmed avsågs bl.a. zonterapi och bindvävsmassage. När det gällde kiropraktorer och naprapater hänvisade utskottet till att en försöksverksamhet med kiropraktorer avsågs komma i gång i april i år vid Huddinge sjukhus. När resultaten var klara fick det övervägas om en motsvarande försöksverksamhet borde bedrivas med t.ex. naprapater. Utskottet avstyrkte den då aktuella motionen. Vad gäller frågan om alternativa behandlingsformer hänvisade utskottet då till den arbetsgrupp som 1979 tillsattes av socialstyrelsen och som fick i uppgift att göra en utvärdering av hälsohemmens verksamhet m.m. Avsikten var att ställa samman kunskapsunderlag beträffande. k. alternativa behandlingsmetoder som bedrivs vid hälsohemmen. Utredningsarbetet omfattar bl.a. fysikaliska behandlingsmetoder, såsom olika manipulationsmetoder, massage och liknande. Synpunkter på fotzonterapi och bindvävsmassage kommer att redovisas i arbetsgruppens rapport. Socialstyrelsens utredningsarbete omfattar även behandlingsmetoder såsom kostvanor och fasta. Motionsförslag om forskning om akupunktur har behandlats i tre tidigare betänkanden från socialutskottet. 1982 överlämnades rapporten Akupunktur vid smärta och sjukdom till socialstyrelsen. På grundval av denna rapport och yttranden över den utarbetas f.n. inom socialstyrelsen förslag till föreskrifter och råd om akupunkturbehandling inom sjukvården. Utskottet anser nu liksom tidigare att det finns skäl att ha en öppen attityd inför alternativa behandlingsmetoder. Med hänsyn till den försöksverksamhet och det utredningsarbete som jag här har beskrivit anser vi emellertid inte att det nu finns anledning för riksdagen att ta initiativ till sådan forskning som begärs i motion 2620. Reservation nr 2 gäller socialpsykiatrisk forskning. Enligt den motion som ligger till grund för denna reservation bör statsmakterna genom riktade insatser och via forskningsråden på olika sätt stimulera forskning som rör sambanden mellan samhällsförändringar och psykisk hälsa. Till detta är att säga att i den forskningsproposition vi i dag behandlar betonas en offensiv folkhälsopolitik och behovet av att öka kunskaperna om den fysiska och psykosociala miljöns inverkan på hälsa och välbefinnande. Forskningsinsatserna rörande de sociala konsekvenserna av utvecklingen inom arbetslivet betonas särskilt i propositionen. Det är också angeläget, framhålls det i propositionen, att konsolidera den tillgängliga kompetensen inom det miljömedicinska fältet. Då avses bl.a. organ som statens miljömedicinska laboratorium och institutet för psykosocial miljömedicin. Som tidigare har sagts stöder delegationen för social forskning f.n. en rad projekt, bl.a. ett i Olofström om otrygghet i arbetslivet, ett i Köpmanholmen och ett i Luleå, för att nämna några. Mot bakgrund av den verksamhet som pågår och det som har sagts i propositionen finner vi i utskottet inte anledning begära att riksdagen nu skall vidta några åtgärder, och vi avstyrker således yrkandet i motion 1067. Så några ord om det yrkande gällande amning som Marie-Ann Johansson framställde under överläggningen. Till det har jag bara att säga att utskottet i betänkandet skriver: ”Utskottet delar således motionärernas uppfattning att det är viktigt att det bedrivs forskning kring amning och amningsproblem.” Vi får väl ändå hoppas, och tro, att det kan ha någon betydelse vad riksdagens socialutskott säger i denna fråga. Det är genom detta betänkande helt klart att vi ställer oss positiva till forskning kring amning. Därmed uppnås det som Marie-Ann Johansson efterlyste i sitt inlägg. Herr talman! Mot bakgrund av detta resonemang yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 24, avslag på de båda reservationerna och avslag på det under överläggningen framställda yrkandet om bifall till motion 1625.

Herr talman! Jag tycker faktiskt, precis som jag sade tidigare, att vi har fått en ganska positiv behandling av motionen, men samtidigt anser jag att det är viktigt vad riksdagen säger. Båda vpk-motionerna handlar om att också riksdagen skall uttrycka en viljeinriktning. Jag undrar ibland varför utskottet inte kan tillstyrka motioner när man ändå är överens. Det verkar som om socialutskottet till varje pris måste avstyrka motioner. När det gäller amningen vill jag nämna ytterligare ett argument. Forskning är fortfarande ett manligt dominerat område. Det konstateras bl.a. i jämställdhetskommitténs betänkande Om hälften vore kvinnor. Också det är ett skäl för att riksdagen tar sitt ansvar och lyfter fram forskningsområden som kanske inte är så intressanta i denna manliga forskningsvärld. Det är betecknande att två av de tre forskningsprojekt om amning som ändå finns och som utskottet nämner leds av kvinnor. I båda frågorna skulle faktiskt utskottet ha kunnat vara mer positivt vid behandlingen av själva motionerna. Även om det finns positiva skrivningar i betänkandet, innebär utskottets hemställan att riksdagen skall avslå båda vpk-motionerna.
Herr talman! Med anledning av det sista vill jag bara säga att jag har intrycket att vpk till varje pris måste reservera sig, även om utskottet är överens i sak. Det kan också vara en ovana som vpk bör fundera litet över.

Herr talman! I den allmänna debatten om forskning glöms gärna den forskning bort som äger rum på olika kulturinstitutioner. Där forskas om vårt folks historia, bostäder, redskap, musiktraditioner, språk, ortnamn, markanvändning, näringar och mycket annat. Därtill kommer arkivforskning av olika slag, och naturligtvis den forskning som ligger till grund för byggnadsminnesvården och den sektorsforskning som utförs på museer som Tekniska museet och Naturhistoriska museet. Våra museer och arkiv har mycket begränsade resurser för forskning, och man blir ofta imponerad när man läser olika publikationer från dessa institutioner och ser vilket forskningsarbete som trots allt bedrivs. En stor del av museernas och arkivens ordinarie verksamhet är av forskningskaraktär. Låt mig som exempel peka på hur Nordiska museets årsskrift Fataburen visar hur forskningen är integrerad i museets dagliga arbete. Många fler exempel finns. I forskningspropositionen föreslås nu att 1 milj.kr. skall anslås till i huvudsak verksamhetsinriktad forskning. Det är med andra ord inte mycket pengar som kulturministern haft att spela med, särskilt med beaktande av att 400 000 kr. därav skall gå till Naturhistoriska museet för basforskning av grundforskningskaraktär. 600 000 kr. återstår alltså att fördela till övriga museer och arkiv. Moderata samlingspartiet tillstyrker att ett särskilt forskningsanslag kommer kulturforskningen till del. Denna forskning måste emellertid i första hand förstärkas genom ett utökat samarbete mellan kulturinstitutioner och högskolor och universitet. Det måste vara självklart att institutionerna står öppna för forskningsstuderande från högskolorna, men därtill att museer och arkiv skall kunna vara initiativtagare till sådan forskning. Låt mig ta ett exempel. Vid Emigrantmuseet i Växjö forskas mycket beroende på att museet ställer sitt material till förfogande, och en stor del av forskningen utgörs av enskilda som släktforskar. Nästa steg måste vara att museet har resurser nog för att i samarbete med högskola och universitet ta initiativ till forskning som gagnar museets egen verksamhet. Kulturministern har i propositionen föreslagit att fördelningen av de 600 000 kronorna skall göras av kulturrådet, riksarkivet och riksantikvarieämbetet. Det tycker inte vi moderater. Vi tycker att medlen skall fördelas av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Vi har tidigare många gånger varnat för den ensidighet som drabbar kulturpolitiken när hela ansvaret för fördelningen av kulturmedel läggs på en enda organisation. Hur skall då mångfald kunna garanteras? Vilken kompetens besitter kulturrådet när det gäller att avgöra det vetenskapliga värdet av olika forskningsprojekt? Risken för styrning bort från inomvetenskapligt motiverade projekt uppkommer också. Våra forskningsråd däremot har god vetenskaplig kompetens. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har hittills haft begränsade möjligheter att särskilt beakta ansökningar om forskningsmedel från kulturinstitutioner av olika slag. Genom detta nya anslag sker en viss förbättring, samtidigt som det vetenskapliga värdet av projekten säkerställs genom vårt förslag. Herr talman! Låt mig göra ytterligare en kommentar. För första gången får vi uppleva att företagsstöd till kulturell verksamhet blir avdragsberättigat vid beskattningen. Det gäller då anslag till Tekniska museet. För dem av oss som haft möjlighet att se Tekniska museet växa fram under Torsten Althins och Sigvard Strands ledning är det naturligt att det råder ett nära samband mellan svenskt näringslivs teknologiska uppbyggnad och museets dokumentation av denna. Här kan man verkligen tala om ett verksamhetsinriktat forskningsarbete. Det är glädjande att också regeringen har insett detta. Ett från yttervärlden avgränsat museum kan aldrig bli ett levande museum. Jag ser fram emot en vidare utveckling där det blir en naturlig sak att näringsliv och museer samarbetar till fromma för forskning, dokumentation och näringslivsutveckling. Herr talman! Det första steget är taget, och det glädjer oss. Jag yrkar bifall till reservation 2 som är fogad till kulturutskottets betänkande 24.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över att riksdagen förhoppningsvis senare i dag kommer att efterlysa mer forskning inom humaniora och mer samhällsvetenskaplig forskning. Jag hoppas vidare att detta kommer även kulturdelen till godo. Jag har i anslutning till forskningspropositionen skrivit en motion om att det inte skall göras någon ändring i kommunalskattelagen på den punkt som är aktuell. Ingrid Sundberg var inne på detta när hon i sitt anförande nyss uttryckte sin glädje över att kostnader för sponsring för första gången skall bli avdragsgilla. Hon såg fram mot en fortsatt utveckling på det här området. Jag skall inte ta upp en lång diskussion om sponsring. Vi har tidigare behandlat denna sak, och vi får anledning att återkomma till den. Men jag vill ge uttryck åt den bestämda uppfattningen, att vi inom vpk inte delar moderaternas glädje över att det görs en ändring i kommunalskattelagen så att kostnader för sponsring blir avdragsgilla. Det gäller inte bara Tekniska museet — man kan ju inte stifta en lag för ett museum — utan det kommer att gälla samtliga museer. Jag fruktar att utvecklingen kan gå i den riktning som Ingrid Sundberg uttryckte sin glädje över, och därför vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på de två reservationer som avgivits. När det gäller Ingrid Sundbergs inlägg noterar jag med tillfredsställelse att hon uttrycker sin uppskattning av den forskning som sker inom museerna och att hon understryker betydelsen av att kulturinstitutionerna verkligen bedriver en seriös forskning och aktivt riktar sig ut mot samhället. Jag tycker emellertid att detta uttalande av Ingrid Sundberg rimmar illa med den slutsats som moderaterna kommit fram till, när de inte vill tillstyrka förslaget att kulturrådet skall fördela dessa forskningsresurser direkt till kulturinstitutionerna inom museisektorn. Jag tror att det ligger ett värde i att den myndighet som har överblick över hela kulturområdet kan, på basis av olika tankar som förs fram, initiera en samverkan som leder till att utnyttjandet av den här forskningen vidgas, så att det blir ökade möjligheter att nå effekt. Jag kan inte förstå varför man i detta fall skulle gå vägen över humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. I propositionen föreslås ju ökade anslag just till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, och vi säger från utskottets sida att vi förutsätter att kulturinstitutionerna kan komma i fråga också när det gäller fördelningen av dessa medel. Vi tror att det ligger ett värde i att kulturinstitutionerna utifrån sina egna förutsättningar och villkor kan bedriva en forskningsverksamhet inom viktiga sektorer. Vi anser att det i detta fall ligger en viss tvetydighet i moderaternas inställning. De har ju tidigare under debatten i dag starkt kritiserat sektorsforskningen. Men när det kommer till kritan uppskattar de — åtminstone inom det här området — den verksamhet som bedrivs och inser betydelsen av den. Detta är ju i och för sig tillfredsställande. Eva Hjelmström uttalade farhågor när det gällde den förändring som föreslagits i fråga om Tekniska museets möjligheter att ta emot stöd och att samarbeta med näringslivet. Jag tror att det skulle vara omöjligt att göra på något annat sätt med hänsyn till de stora kostnader som just Tekniska museet har. Det gäller också ett område där samhället inte kan gå in och bekosta allt. Det har ju samhället inte gjort tidigare heller, utan just för Tekniska museets del har man haft goda erfarenheter av ett samarbete med näringslivet. Vi är därför inte så oroliga på den här punkten. I utskottsskrivningen har vi även noterat att Tekniska museet är en stiftelse. Det är alltså inte helstatligt huvudmannaskap, utan näringslivet står också som stiftare.
Herr talman! Inom moderata samlingspartiet tycker vi att det är viktigare att man har en överblick över forskningsområdet, om man skall fördela medel till vetenskapligt bruk. Jag skulle kunna dra en parallell till den föregående debatten och säga att om man skall bedriva forskning kring amning är det faktiskt viktigare att vara vetenskapligt medicinskt välmeriterad än att ha ammat. Jag kan använda samma liknelse när det gäller kulturpolitiken.
Herr talman! Drar Ingrid Sundberg den parallellen när det gäller museernas forskningskompetens så får den stå som ett uttryck för moderaternasinsikter på kulturområdet. De insikterna tycker jag är mycket dåliga, och jag skulle vilja rekommendera Ingrid Sundberg att litet närmare tränga in i förutsättningarna och i ämnet.
Herr talman! Det rörde inte museerna utan kulturrådet, eftersom vi talade om dem som fördelar medlen. Jag vidhåller att kulturrådet inte är sammansatt för att ha någon vetenskaplig kompetens.

Herr talman! Den forskningsproposition som vi har fått är ett viktigt dokument, eftersom forskning är en förutsättning för våra möjligheter i framtiden. Det var med ganska stor förväntan som vi såg fram mot forskningspropositionen, eftersom regeringen både i budgetpropositionen och i andra sammanhang talat om att man skulle göra stora satsningar på forskning. Utan tvivel är en hel del av de satsningar som föreslås bra; vi är nöjda med mycket, men vi är också litet besvikna och missnöjda med vissa delar. I sitt betänkande nr 30 behandlar jordbruksutskottet den här propositionen liksom också den proposition om vattenbruk som lades fram tidigare. En rad motioner har väckts i hithörande frågor. De gäller jordoch skogsbruk, miljöforskning, vattenbruk och även djurförsök. Jag skall här beröra det som har med jordoch skogsbruk, miljövård samt djurförsök att göra, medan Elving Andersson senare kommer att plädera för våra reservationer beträffande vattenbruk. När det gäller jordoch skogsbruket tycker vi inom centerpartiet att det är väsentligt att vi har en forskning som utgår från sambandet mellan jord och skog, eftersom det svenska jordbruket i huvudsak är uppbyggt på detta samband. Men det förekommer i dag också en debatt i samhället om hur stor del av vår jordbruksmark som skall brukas. Det förs också en debatt om i vilken mån vi skall använda kemikalier. När det gäller frågan om jordbruksmarkens användning har centerpartiet den inställningen att jordbruksmarken är en resurs som vi måste vårda och bevara. Vi anser att det därför är viktigt att forskningen tar fram alternativa möjligheter att utnyttja marken. För några dagar sedan hade vi här en debatt om möjligheterna att framställa energi ur jordbruksprodukter. Det gäller en bit av forskningen som är mycket viktig men som jag inte nu skall gå närmare in på, eftersom den frågan redan är debatterad och kanske kommer att debatteras ytterligare längre fram. Det är emellertid viktigt att vi satsar mer på den delen av Vi har också möjligheter att i större utsträckning än i dag förse oss med proteinråvaror. Man skulle för den produktionen kunna ta i anspråk en ganska stor del av den areal som i dag diskuteras. Det skulle leda till att vi blir mer självförsörjande och mindre sårbara i ett avspärrningsläge. Detta är en av de viktiga frågor som livsmedelskommittén arbetar med. Ett område som inte har diskuterats så mycket och kanske inte heller forskats så mycket inom är jordbrukets möjligheter att förse industrin med råvara, s.k. fotokemisk verksamhet, som helt enkelt innebär att man genom kemisk teknik utnyttjar delar av växtvärlden för att framställa produkter för industrin. Här skulle vi kunna bli betydligt mer självförsörjande än f. n. inom det petrokemiska området. Vi från centerpartiet anser att betydligt mera borde satsas på att få fram resultat inom det här forskningsområdet. Jag har tidigare sagt att det diskuteras väldigt mycket hur mycket kemikalier som bör användas. Propositionen behandlar forskningen även i den delen. Det går att få fram medel, och det finns positiva skrivningar i detta avseende. Men från centerpartiets sida tycker vi ändå att man borde ha satsat litet mera. Det är ungefär 0,1 96 av odlarna som sysslar med olika typer av odling där man inte använder vare sig kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsel. Dessa odlare har betydande kunskaper. Det gäller även andra människor som är engagerade i detta sammanhang. Det är viktigt att de här kunskaperna tas till vara och att man försöker så att säga kanalisera ut kunskaperna i det konventionella jordbruket. På det sättet kan man få till stånd en minskad användning av bekämpningsmedlen. Men för den skull krävs det mera forskning och en större satsning på detta område. Man kanske skulle kunna säga att det behövs en ökad status för den här typen av forskning. Därför säger vi i vår reservation att det vore naturligt att redan nu uttala att det behövs en professur på detta område vid Lantbruksuniversitetet. De synpunkter jag här anlagt framförs även i reservation 5. Socialdemokraterna talar mycket ofta om att man vill göra väldigt mycket på det här området. Men man är inte riktigt beredd när det gäller att verkligen vidta åtgärder. Dessutom ställs det fortlöpande hårda krav på jordbruket. Rationaliseringen där måste öka. Men en ökad rationalisering innebär också en ökad användning av de aktuella produkterna i stället för en minskad användning. Det råder inte alltid överensstämmelse mellan ord och handling. I måndags fattade vi ju beslut om vad avgifterna för handelsgödsel och bekämpningsmedel skall användas till. En majoritet i riksdagen beslöt att pengarna skall användas till åtgärder på just detta område. Här finns alltså en betydande möjlighet att göra någonting, utöver det som regeringen hade tänkt att göra. Det borde alltså finnas goda möjligheter och egentligen också goda motiv för riksdagen att följa centerns förslag i reservationen i detta avseende. Även när det gäller miljövårdsforskning har vi en reservation. I denna reservation säger vi att det principiellt sett inte är riktigt att en myndighet skall fördela pengarna. Det är ju vad naturvårdsverket i dag gör. Vi har ingenting emot naturvårdsverket, och vi har heller ingen kritik att rikta mot dess forskning. I stället tycker vi att det man gör är mycket bra. Men vi tycker att det vore naturligt och riktigt, och även bättre för forskningen som sådan, om det fanns ett forskningsråd — motsvarande vad som finns inom skogsoch jordbruksforskningen — som hade att fördela de här pengarna. Forskningen skulle då bli litet friare. Kanske skulle vi då också få till stånd en forskning inom områden som vi i dag inte funderar över men som kan vara oerhört viktiga för framtiden. Det gäller ju att inte bara möta och att forska i de problem som vi i dag upplever, utan vi måste också försöka ta reda på vilka problem vi kan stöta på i framtiden. Vi måste således ha en forskning som är inriktad på framtiden. I reservation 1 har vi tagit upp frågor som gäller djurförsök. I forskningspropositionen talar man en hel del om alternativa metoder. Man satsar en hel del pengar. Dessutom har regeringen vidtagit en del åtgärder i efterhand. Det är vi nöjda med. Vi tycker att det är bra att man lyssnat. Däremot tycker vi att man borde ha varit litet mera radikal när det gäller att komma bort från användningen av de s.k. LD 50-testerna, som ju faktiskt inte har den betydelse i dag som vi kanske hade trott. Allt fler forskare menar att de inte är särskilt bra. Dessutom kräver forskningen på detta område väldigt många försöksdjur. Vi menar att Sverige måste vara synnerligen aktivt, mera aktivt än tidigare, när det gäller arbetet med att få fram en annan testmetod. Vidare har vi reserverat oss i fråga om sammansättningen av de etiska nämnderna där lekmannainflytandet blir större. Pär Granstedt har tidigare något talat en del om det här med djurförsök. Jag går därför inte närmare in på den saken, utan jag skall avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservationerna 1, 5, 7, 8 och 10 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I den del av forskningspropositionen som gäller jordbruksdepartementets verksamhetsområde bör miljövårdsforskningen, eutrofieringen och försurningsforskningen särskilt uppmärksammas. Jag vill här kommentera de reservationer från folkpartiet som finns med i jordbruksutskottets betänkande 30. Först återkommer jag till den principiella diskussion som vi från folkpartiet fört vid flera tillfällen om angelägenheten av att de miljöavgifter som tas ut återförs till aktiva miljöinsatser. Här har miljövårdsforskningen en grundläggande och accelererande betydelse. Det är synnerligen angeläget att orsakssammanhangen beträffande försurning och luftföroreningar klarläggs. I samband med årets budgetproposition föreslogs från folkpartiet att ett ytterligare anslag på 10 milj.kr. skulle anvisas för att inventeringsarbetet i anslutning till den forskning som pågår om skogsdöden skulle säkerställas. Vi konstaterade då att i budgetpropositionen redovisades att det tas ut en försurningsavgift på mer än 100 milj.kr., under det att anslaget till åtgärder mot försurningen var endast 85 milj.kr. Riksdagens majoritet gjorde vid behandlingen av budgetpropositionen ett uttalande om att medel för inventeringsarbetet skulle tas ut genom omprioriteringar. Vi ställde oss bakom detta beslut, eftersom det var angeläget att mycket snabbt få fram resurser till det oundgängligen nödvändiga inventeringsarbetet. Behovet av ett särskilt anslag kvarstår dock, och vi har därför motionerat om att det skall beviljas i samband med behandlingen av forskningspropositionen. Vi ser nu med beklagande att det är endast vpk som ställer upp bakom ett likartat yrkande. Men det gäller att inte endast tala om de problem som försurningsforskningen står inför, utan också att ställa resurser till förfogande. Jag yrkar därför bifall till reservation 16. I måndags beslutade riksdagen, bl.a. med anledning av en motion från folkpartiet, att de avgifter som tas ut på handelsgödsel och bekämpningsmedel skall öronmärkas för bl.a. insatser inom forskningen. Socialdemokraterna reserverade sig mot detta beslut, men det är nu angeläget att regeringen fullföljer beslutet om användningen av avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Folkpartiet har i reservation 11 tagit upp försurningsforskningen och i reservation 14 eutrofieringen. I den sistnämnda reservationen tar vi speciellt upp de prolem som finns kring Ringsjön i Skåne. Sjön är ett extremt exempel på vad som händer när för mycket växtnäring drabbar sjöar och vattendrag. Två socialdemokratiska motioner av Bengt Silfverstrand m.fl. resp. Sture Thun och Torsten Karlsson, som utskottet föreslår skall lämnas utan åtgärd, bör kunna bli tillgodosedda genom det beslut som riksdagen fattat om att miljöavgifterna inom jordbruket bl.a. skall gå tillbaka till forskningen. Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 14, där yrkandena sålunda fått ökad styrka genom beslutet om användningen av avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. I reservation 15 tar vi från folkpartiet upp tidigare förslag om förhandlingar med danska staten om föroreningarna i Öresund och yrkanden om åtgärder mot de stranderosioner som fortgår längs den skånska sydkusten. Det behov av åtgärder som tidigare redovisats kvarstår, och jag yrkar bifall till reservationen i frågan. Problemen med den byråkratiska hanteringen av tillståndsprövningen vid odling av fisk och skaldjur kvarstår. Det borde vara möjligt att ge generell eftergift från avgift för prövning i fråga om musselodlingar. Det är rimligt att länsstyrelsen får göra en samlad bedömning av de faktorer som påverkar lokalisering av fiskodlingar. Jag yrkar bifall till reservation 7. I motion 2613 har jag tillsammans med Lars Ernestam tagit upp angelägenheten av forskning kring modifierade brukningsmetoder i skogsbruket. Speciellt gäller detta lövskogens roll. Det hade varit angeläget att riksdagen ännu klarare än i utskottets betänkande redovisat behovet av detta. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Djurskyddsfrågorna är angelägna att bevaka för folkpartiet. Kerstin Anér kommer senare att redovisa folkpartiets syn på dessa frågor, och jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Herr talman! Som sammanfattning av folkpartiets syn på forskningspropositionen inom detta område vill jag slutligen anföra: Folkpartiet anser att åtgärder behöver vidtas utöver vad regeringen föreslår. De miljöavgifter som tas ut bör återföras till insatser. Det brådskar, och det gäller speciellt frågeställningarna kring luftföroreningar och försurning. Det är därför vi anser att större resurser måste ställas till förfogande än vad regeringen nu har föreslagit i propositionen om forskning.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas dels två propositioner, dels ett fyrtiotal motioner. En del frågor som tas upp i motionerna och som har följts upp med reservationer är föremål för beredning eller utredning. Vi har därför ansett oss kunna avvakta resultatet av detta, och det är anledningen till att vi i en del fall inte har anslutit oss till reservanterna. Vi delar exempelvis den uppfattning som framförs i reservation nr 8 om statligt stöd till odlingsföretag. Men eftersom fiskeristyrelsen skall utreda den här frågan, får vi väl eventuellt återkomma när detta är gjort. Jag vill ha detta sagt för att det inte skall uppstå oklarheter om hur vi ser på vissa frågor. Att vi anslutit oss till utskottsmajoriteten beror således på att vi vill avvakta en pågående behandling av frågorna. När vi nu behandlar frågor om vattenbruk kan jag inte undgå att erinra kammarens ledamöter om att frågan om musselodling i bohuslänska kustvatten redan på 1970-talet drevs mycket envetet av vpk-aren Gustav Lorentzon, eller som han benämndes på den tiden, herr Lorentzon i Kramfors. Att det har skett en attitydförändring på det här området kan man i dag konstatera — när Lorentzon motionerade i frågan var intresset från riksdagens sidan ganska svalt. Herr talman! Förslagen i forskningspropositionen om medelsförstärkning för forskning och forskarutbildning inom jordbruksdepartementets område hälsar vi med tillfredsställelse, och vi har inget att erinra mot dem. Det får därför ses som en komplettering när vi i vår motion, som vi följt upp med en reservation, vill att forskning och praktisk tillämpning måste ske jämsides i vissa projekt. Det är i fråga om alternativa produktionsformer i jordbruket som vi anser detta vara angeläget. Vi anser att vissa försöksprojekt måste startas, där praktisk tillämpning bedrivs jämsides med forskning. Vi har också föreslagit ett par ändringar när det gäller anslagsfrågor. För det första vill vi att naturvårdsverket bör få de pengar man äskat under anslaget miljövårdsforskning. För det andra vill vi ha ett särskilt projektanslag där medel kan sökas för forskning, angelägna förundersökningar eller andra åtgärder när det gäller försurningen och dess skador. Det kan inträffa att nödvändiga åtgärder faller utom ramen för befintliga anslag, och vi anser därför att ett särskilt anslag bör inrättas, där medel ställs till förfogande för projekt vilka inte kan finansieras genom de i propositionen föreslagna anslagen. Herr talman! Detta blev en snabb genomgång av utskottets betänkande, något som väl bör mottas tacksamt av kammarens ledamöter åtminstone så här ”klockan fem i tolv”. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer i betänkandet som jag skrivit under.

Herr talman! Framtiden — det okända — kan alltid både skrämma och stimulera. Mycket av det som skall gälla för framtiden beslutas och utvecklas i nuet. På det sättet påverkar vi framtiden. Långt in i framtiden kommer en stor del av det som redan finns att vara kvar. På det sättet lämnar vi ett arv till framtiden. En del av den framtida utvecklingen kan förutsägas med en viss grad av sannolikhet. Vi vet t.ex. i dag att naturens begränsningar måste komma att sätta gränser för framtidens utveckling. Men framtiden är aldrig obeveklig. Den både kan och måste påverkas. Men då måste vi också ha kunskap och vetande, och därför spelar forskning och vetenskap en stor roll vid formandet av såväl nuet som framtiden. I den proposition som i dag diskuteras i kammaren föreslås för jordbruksdepartementets verksamhetsområde förstärkta resurser för forskning och forskarutbildning. Jag vill peka på tre områden där särskilda insatser initieras. Det gäller livsmedelsområdet, miljöområdet och vattenbruket. På livsmedelsområdet finns det anledning att ställa följande frågor: Producerar vi i dag de livsmedel som människor önskar och behöver? Eller är drivkraften för produktionen i stället de produktionsresurser som för stunden står till buds? Uttryckt med andra ord: Styr behovet produktionen, eller skapar produktionsresursernas möjligheter behov? Är livsmedlens kvalitet anpassad till 1980-talets önskemål? Kan förädlingsindustrin på rätt ” sätt ta till vara råvarans kvalitet? Är distributionen uppiagd på ett sådant sätt att livsmedlen håller den kvalitet konsumenterna har rätt att kräva? Så kan vi stapla frågeställningarna på varandra. Svaren på en del av dem vet vi, inför andra åter står vi mera tvekande. Mot den bakgrunden föreslås i propositionen att ett forskningsprojekt skall läggas ut, där vi skall söka finna lösningarna på dessa problem, söka finna vägarna fram till den livsmedelsproduktion som människorna önskar och behöver i 1990-talets Sverige. Men det är också fråga om de former för denna produktion som vi kan anse acceptabla. Visst kan vi se åtskilliga negativa effekter ur samhällssynpunkt med de nuvarande produktionsformerna inom jordbruket. Den kraftiga användningen av gödningsmedel har medfört ökade föroreningar i grundoch ytvatten och bidrar på ett påtagligt sätt till försurningen av mark och vatten och till övergödning av vattendrag. Vi vet att den omfattande användningen av bekämpningsmedel kan innebära risker ur hälsooch miljösynpunkt. Vi vet att den tillämpade brukningstekniken ibland gått ut över naturvårdens intressen. I fråga om växtodlingen har framförts farhågor om att dagens odlingsformer på lång sikt kan försämra markens produktionsförmåga. Inom animalieproduktionen har effektivitetssträvandena i stor utsträckning inriktats på teknisk utveckling för att spara arbetskraft och för att genom avel och utfodring öka djurens avkastningsförmåga. Men kanske man inte vid produktionens utformning har beaktat djurens naturliga beteende i tillräcklig omfattning. Det kan då få negativa effekter i fråga om djurens motståndskraft mot sjukdomar. För att motverka produktionssjukdomar har vid utfodringen använts olika medel som vi sedan via livsmedlen kan få i oss och som på sikt kan påverka människors hälsa. Våra kunskaper om hur produktionen i stället bör utformas, för att negativa effekter skall kunna undvikas, är ofta otillräckliga. Hur skall vi alltså kunna inrikta våra ansträngningar och vår strävan för att bygga upp den framtidens livsmedelsproduktion som kan ge oss goda och bra livsmedel utan att de negativa effekterna behöver uppkomma? Man skulle kunna säga till forskarna: Ta fram de livsmedel som man utifrån olika utgångspunkter kan bedöma att den svenske konsumenten på 1990-talet har behov av i fråga om näringsfysiologiska och hälsomässiga betingelser! Se till att dessa livsmedel kan produceras på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter undviks! Se till att den förädlingsteknik och den transportteknik som används icke försämrar livsmedlens kvalitet! Med andra ord: Sätt konsumentens intressen i förgrunden vid utformningen av livsmedelsproduktionen! Det är detta uppdrag som läggs ut, och tanken är att skogsoch jordbrukets forskningsråd skall hålla samman ett sådant här program. Det gäller en integrerad forskningsoch utvecklingsverksamhet med alternativa produktionsmetoder på jordbrukets och trädgårdsnäringens område, ett sammanhållet program, där man tar till sig kunnande och teknik från olika områden, där man drar upp de organisatoriska riktlinjerna och där man sedan söker finna lösningen på dessa väsentliga frågor. Odling av matfisk i Sverige har gamla anor. Det är emellertid inom fiskevårdens område som Sverige varit mycket aktivt. Här har Sverige ofta framstått som ett föregångsland. Utbytet av det svenska fisket är ungefär en tredjedel av den svenska konsumtionen. Resten måste vi importera. Vårt handelsunderskott för fiskprodukter var nära 600 miljoner under 1978. Nettoimporten av lax och sötvattenskräftor uppgick till 160 miljoner. Det finns alltså goda skäl för en utökning av inhemsk fiskodling. I detta sammanhang bör inte heller glömmas bort de stora möjligheter vi har till export avt.ex. blåmusslor. Få länder i Europa har så goda betingelser för musselodling som vi har. Därför har vi kunnat notera ett starkt ökat intresse för bl.a. odling av fisk och skaldjur. En snabb uppbyggnad av sådan odling som en ny areell näringsgren förutsätter emellertid en samordning av de satsningar som behövs. Vidare kan det understrykas att de satsningar som måste göras skall täcka hela behovsområdet. Annars riskerar man dyrbara bakslag. Erfarenheterna från utlandet av försöken att etablera vattenbruk visar att det finns svårigheter inom olika områden. Det är först och främst brister i våra tekniska och biologiska kunskaper på olika nivåer som det gäller. Det är mot den bakgrunden regeringens föreslagna satsningar på uppbyggnad av forskning rörande odling av fisk och skaldjur skall ses. Det har nämligen tidigare varit svårt för svenska forskare att få medel för att arbeta inom detta område. Det är självklart att det är nödvändigt med biologiska baskunskaper rörande fysiologi, ekologi och etnologi. En förutsättning för framgångsrika odlingar är vidare goda insikter i näringsfysiologi, reproduktion, avelsarbete och kunskap kring sjukdomsproblem. Också när det gäller detta läggs det ut uppdrag. Tanken är att de skall samordnas även inom skogsoch jordbrukets forskningsråd. På miljöområdet prioriteras bl.a. försurningsforskning. Vi har vid tidigare tillfällen här i kammaren diskuterat försurningsfrågorna. Jag skall därför inte nu ta upp kammarens tid med dem utan kan i det avseendet hänvisa till vad som tidigare sagts. Men jag vill med några ord beröra den fråga som tas uppi en reservation av bl.a. Einar Larsson; den handlar om organisationen av miljöforskningen. Reservanterna menar att man borde ha ett fristående forskningsråd på miljöforskningsområdet. Skälet till att miljöforskningen så nära knutits till naturvårdsverket som skett, med det särskilda forskningsorgan som naturvårdsverket har, är behovet av korta vägar mellan forskningsresultatet och handlingen. Det är därför vi motsätter oss de tankegångar och förslag som redovisas i denna reservation. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i fråga om vattenbruk och forskning med anledning av regeringens proposition i ämnet och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet.
Herr talman! Ulf Lönnqvist sade att man kan känna en viss tveksamhet inför de odlingsformer som finns i dag — användningen av handelsgödsel-.och användningen av bekämpningsmedel, den tekniska utvecklingen inom jordbruket osv. Skall jag behöva påpeka för Ulf Lönnqvist att det jordbruk vi har faktiskt är en produkt av den jordbrukspoltik som förts och de krav som har ställts på jordbruket — med stordrift och specialisering. Jag kan dela Ulf Lönnqvists tveksamhet i dessa frågor. Detta kan ha sina konsekvenser för framtiden, och jordbruksmarken är en av de viktiga resurser som vi har att slå vakt om. Det är också därför som vår motion om de alternativa produkter som kan odlas inom jordbruket är så viktig. De problem som uppstår kommer i många fall att gälla växtföljdsfrågor. När man får en alltför ensidig produktion kommer det antagligen att uppstå problem, och det är därför viktigt att man får in andra produkter som man kan alternera med. Alternativet är ju att vi får en ökad djurproduktion, och det vill nog varken Ulf Lönnqvist eller jag plädera för. Möjligen kan man fördela djurproduktionen något bättre över landet. Jag kommer då in på nästa spörsmål som Ulf Lönnqvist tog upp, nämligen olika medel i fodret för att förbättra djurhälsan. Djurhälsan står också i stor utsträckning i proportion till storleken på anläggningarna. Vid större anläggningar är det större problem och svårigheter när det gäller att få en bra djurhälsa. Därmed har också dessa tillsatser i fodret kommit. Vi får i höst behandla en motion från centerpartiet om förbud mot användning av kemoterapeutika. Jag hoppas att socialdemokraterna då — i konsekvens med vad Ulf Lönnqvist sade här — kommer att stödja den motionen. När det gäller miljöforskningens organisation är det naturligtvis mycket bra att ha en miljöforskning inom naturvårdsverket, så att man får korta vägar. Men de korta vägarna blir ju inte längre därför att man genom ett forskningsråd fördelar pengar också till andra som forskar på detta område. Jag delar alltså Ulf Lönnqvists uppfattning att det är bra att ha denna forskning vid naturvårdsverket. Men det är inte sagt att naturvårdsverket för den skull behöver fördela pengarna. Det kan finnas annat som vi missar genom att bara gå de korta vägarna. Det finns litet grand att vinna utanför dem också.

Herr talman! Ulf Lönnqvist tog upp spörsmålet om livsmedelskvalitet i framtiden. I samband därmed vill jag ställa en fråga. Livsmedelskommittén skall ju behandla hela kedjan i sitt arbete. Vad blir nu följden, när livsmedelskommittén åläggs att lägga fram resultatet av sitt arbete redan i höst? Det är av intresse att veta om kravet kvarstår att livsmedelskommittén skall beskriva hela livsmedelskedjan från råvara till konsument. Vilka relationer kommer det att finnas mellan livsmedelskommitténs uppdrag och det forskningsprojekt som aviseras i propositionen och i det anförande som Ulf Lönnqvist har hållit? Sedan vill jag påpeka att vi har ett krav på särskilt anslag om 10 milj.kr. till skogsinventeringen med hänsyn till de problem som finns därvidlag. Det råder, tycker jag, bristande kännedom om orsakssammanhangen i samband med luftförorening, försurning och skogsdöd. Det finns en stor samstämmighet om att den kraftiga ökning av svavelutsläppen som ägt rum under 1900-talet är en betydande anledning till miljöförstöring. Kunskapen i övrigt om anledningarna till skogsdöden är emellertid otillräcklig. Sannolikt råder det ett komplext samband mellan naturliga variationer i klimatet och föroreningar av olika slag, inkl. försurning. En koncentrerad forskningsinsats under några år, där relevanta universitet, högskolor, myndigheter, branschinstitut, företag m.fl. medverkar i samordnade former, ter sig mycket angelägen. Inventeringar av skogsbeståndet har ju påbörjats av skogsstyrelse och universitet. Dessa inventeringar har hittills på grund av bristande resurser fått utföras mycket översiktligt. Inventeringsarbetet måste utföras noggrannare, med uppföljning av konstaterade skadegörelser, provtagningar samt beskrivning av hastigheten i pågående förändringar av skogsbeståndet. Av den anledningen har vi hela tiden drivit förslaget att ytterligare anslag på 10 milj.kr. skall utgå för forskningsinsatser. Vi har fått ytterligare tyngd i detta krav genom beslutet i måndags om att avgifterna från handelsgödsel och bekämpningsmedel skall användas just till forskning.